Herr talman! På två punkter vill jag ställa några frågor till Rolf Rämgård. Jag antar att han lyssnade till bataljen mellan bostadsminister Friggebo och Lars Tobisson om bostadssubventionerna. Rolf Rämgård är ju en av männen bakom uppgörelsen med moderaterna om den ekonomiska politiken och nedskärningen av statsutgifterna med 12 miljarder kronor fr.o.m. nästa budgetår. Vi har nu fått veta att regeringen totalt motsätter sig en väsentlig post i en sådan nedskärningsoperation, nämligen den att man skulle röra bostadssubventionerna. Det är utmärkt. Jag måste fråga Rolf Rämgård: Vad kom ni egentligen överens med moderaterna om? Gjorde t.ex. Rolf Rämgård helt klart för Lars Tobisson att någon ändring av räntesubventionerna inte kan komma i fråga? Vad är det i så fall som ni skall göra? Hur skall det här nedskärningsmålet uppnås? 2,5 miljarder kronor på bostadsdepartementet är nästan en tredjedel av den väg som måste tillryggaläggas för att man skall nå fram till den överenskomna begränsningen av statsutgifterna. Vad skall ni då göra i stället? Vad kvarstår av detta sparpaket? Vet ni över huvud taget vad det är ni har kommit överens om — vilka löften ni har gett och vilka åtaganden ni har gått med på? Jag blir mer och mer fundersam över om mittenpartierna egentligen har en aning om vad de ger sig in på i dag. Sedan gäller det löntagarfonderna. Jag vill först uppmana Rolf Rämgård att något fördjupa sig i den internationella debatten om löntagarfonder. Kollektiva löntagarfonder diskuteras och tas uppt.o.m. i form av lagförslag i Danmark, Holland och Frankrike. Kollektiva löntagarfonder kommer också att finnas i USA om ett år eller två. Centerns partiledare talar om att man måste hålla gränslinjen mot socialismen. Vad Thorbjörn Fälldin menar med det är inte helt klart. Måhända har han lika svårt som sin försvarsminister att hålla reda på var gränser går mellan olika företeelser i tillvaron. Men kanske Rolf Rämgård kan skapa klarhet. Centern är ju ett parti som har framställt sig som ett småfolkets parti mot maktkoncentration och för decentralisering. Men vad är det man håller på med, när man försöker dra gränslinjer? Är det ett försvar för den typ av kapitalism och den maktkoncentration som vi i dag har i Sverige? Låt mig ta ett exempel, så får vi höra om Rolf Rämgård vill försvara det. Det har funnits ett rederibolag vid namn Svea. Det ombildades nyligen till ett fastighetsbolag, som bara skall syssla med fastighetsförvaltning och köp och försäljning av fastigheter, någonting som djupt upprörde den ursprunglige grundaren till det, som han säger, gamla hederliga Svea. Vilka fattade beslut om detta? Ja, de som avgjorde det hela var, om man ser till fördelningen av röster i rederi AB Svea — det är inte något storföretag — följande. Johnson-gruppen 60 26, Hufvudstaden, ett annat fastighetsbolag, 19 96, Saba, en stor livsmedelskoncern, 9 26. Allmänheten, de där små, hade 12 96 av rösterna. Vill Rolf Rämgård försvara detta som ett uttryck för en decentraliserad marknadsekonomi, värd att försvara? Konsekvenserna blir ju dessutom att hederlig rederiverksamhet, som grundaren sade, nu förvandlas till fastighetsförvaltning och litet spekulation vid sidan om.

Herr talman! Jag vill konstatera, Kjell-Olof Feldt, att det sparmål som satts upp och de överenskommelser som träffats i finansutskottet står det att läsa om i det betänkande som finansutskottet har avgivit. Jag har tidigare citerat vad som anförts i finansutskottets betänkande, nämligen att 12-miljardersmålet fortfarande gäller — det som sattes upp i kompletteringspropositionen i våras. Samtidigt kan jag konstatera att genom konjunkturförändringar som exempelvis sysselsättningsläget medför, kan utgiftssidan komma att påverkas.

Hur skall besparingsarbetet gå till? frågar Kjell-Olof Feldt. Hur skall vi nå till de 12 miljarderna? Det är ett arbete som nu pågår i kanslihuset, där man på område efter område skall försöka att effektivisera verksamheten, minska byråkratin — för att därigenom åstadkomma sparande. Det är ett arbete som kommer att ligga till grund för den budgetproposition som skall läggas fram i januari och som riksdagen därefter får ta ställning till. I det sammanhanget kommer naturligtvis också bostadssituationen att gås igenom. Därmed inte sagt att förslaget på bostadsdepartementets område får den utformning som diskuteras i dagen debatt, att räntesubventionerna helt skall bort, utan det pågår en diskussion i kanslihuset om vilka omfördelningar man kan göra på det bostadsekonomiska området totalt sett. Vi får återkomma till detta i den debatt som följer då propositionen lagts fram i januari.

Herr talman! Jag vet inte om det var luften eller tiden som tog slut för Rolf Rämgård. Löntagarfonderna hann han inte in på. Han kanske återkommer till dem i nästa replik, men jag har tyvärr ingen möjlighet att bemöta vad han då kan hitta på att säga. Vad sparmålet innebär står att läsa i betänkandet, säger Rolf Rämgård. Ja, men hur skall det uppnås? Det är detta riksdagen rimligen borde få något begrepp om i dag, när vi skall fatta beslut om att låsa oss vid att skära ned statsutgifterna med 12 miljarder kronor. Jag kan inte förstå att det finns något som helst förbehåll för sysselsättningsläget, att man av hänsyn till sysselsättningsläget skall kunna avvika från målet 12 miljarder. Och lyssnade man till Lars Tobisson fick man helt klart för sig att hans förhandlingar med Rolf Rämgård lett till ett helt entydigt resultat. Jag talade tidigare om en viss hållningslöshet hos mittenpartisterna, och skall ni börja vingla också här bör ni vingla redan i dag. Redan nu bör ni bestämma er för att göra de förbehåll ni vill göra avseende sparmålets innebörd — innan riksdagen fattar beslut. Ni kan dra löje över era egna partier — det gör inte så mycket. Men dra inte löje över riksdagen, så att den i högtidlig ordning tar beslut som ni redan innan det tas börjar springa ifrån. Det är inte alls sagt, säger Rolf Rämgård, att sparåtgärderna sätts in på det sätt som moderatmotionerna föreslår. Men vad innebär det då? Det kanske går att få besked, mot förmodan. Är det så att det inte skall sparas några 2,5 miljarder på bostadsdepartementets område, att bostadsministern Friggebo är fredad? Moderaterna vill plocka 5,5 miljarder från Karin Söder, partivän till Rolf Rämgård. Är också hon fredad? Moderaterna vill dra ned livsmedelssubventionerna med ytterligare 400 milj.kr. Vad säger centerpartiet där då? Kan vi få ett avståndstagande också på den punkten? Det går inte att säga, herr talman, att vi skall återkomma till innebörden och syftet i det nu aktuella beslutet om fem månader, i mars månad, när riksdagen skall fatta beslut om nedskärningsprogrammet. Rolf Rämgård har företrätt regeringen i förhandlingar, och det är faktiskt hans ansvar att ge riksdagen — och också regeringen, vars företrädare sitter här och lyssnar — besked om vad ni kom överens om. Vad är det som inte ingår och vad är det som kan ingå i den stora sociala nedrustning som det kan bli fråga om?
Herr talman! Jag återkommer till vad jag tidigare sagt, nämligen att besparingsprogrammet måste utformas i den proposition som läggs på riksdagens bord i januari. Jag vill betona vad som tidigare sagts, att det är då som de olika delförslagen skall läggas fram. Det vore högst olyckligt att nu på område efter område precisera var besparingarna skall ligga. Detta måste genomarbetas, och så sker i alla sammanhang innan man lägger förslagen i en proposition. Det arbetet pågår i kanslihuset och har pågått under en längre tid. Det var väl så också när Kjell-Olof Feldt satt i regering, att man inte gick ut med delförslag och penetrerade dem i den allmänna debatten utan att först ha en grundläggande uppfattning om hur helheten skulle se ut. Man måste ha klart för sig hur hela paketet skall se ut innan man börjar diskutera olika delförslag. Målsättningen är att vi skall nå upp till besparingar på 12 miljarder, som fastslagits som ram. Det målet är nödvändigt att uppnå om vi skall kunna bedriva en vettig ekonomisk politik under 1980-talet. Och jag tror inte att socialdemokraterna har någon motsatt uppfattning i det fallet. Ni har själva sagt, inte minst Kjell-Olof Feldt, att det är nödvändigt att dra ned de offentliga utgifterna, och det är det vi nu försöker göra, men det är ogörligt att precisera sig på område efter område när arbetet nu pågår i kanslihuset.

Herr talman! Jag har givetvis för avsikt att tala om skatteutskottets betänkande 8, men låt mig börja med att konstatera att vi i höst har upplevt en mycket märklig situation. Nationen har skrivit ned sin valutas värde. Då detta höjer importpriserna, borde det i realiteten ha medfört en nedpressning av den svenska levnadsstandarden, i varje fall på kort sikt, genom en minskad köpkraft. Med detta fick inte inträffa, för då kunde indexklausulen i avtalen mellan arbetsmarkandens parter lösas ut. I stället för att så fort som möjligt minska köpkraften, vilket skulle ha varit den självskrivna åtgärden, beslöt regeringen därför att öka köpkraften i Sverige. Att det hela ändå verkade åt galet håll var man tydligen på det klara med, varför förslag lades fram om att köpkraften bara skulle minskas hos pensionärer och andra utsatta grupper som inte var berörda av indexklausulen i avtalen. På detta sätt klarade man ändå en neddragning av köpkraften, även om det var helt andra människor som drabbades. Under förmiddagens debatt mellan olika representanter för finansutskottet har de totala ekonomiska aspekterna av alla dessa turer blivit noggrant belysta, varför jag i fortsättningen kommer att hålla mig till de rent skattemässiga följderna. Socialdemokraterna har i sin partimotion och sin reservation 1 till skatteutskottets betänkande yrkat avslag på regeringens förslag till sänkning av momsen med omkring 3,5 procentenheter.

Redan före en momssänkning är budgetunderskotten så stora att samhället har svårigheter att vidta några handlingskraftiga åtgärder mot den ökande arbetslösheten. Moderaterna har också yrkat avslag på sänkningen av mervärdeskatten, främst av det skälet att denna sänkning inte går ihop med en devalverings principer. Moderaterna ville i stället, genom stora marginalskattesänkningar, spä på köpkraften hos de grupper som redan förut hade en hygglig köpkraft. Detta går inte ihop, men eftersom det ekonomiska paketet inte gick ihop hos någondera parten, mötte en kompromiss av de förut oförenliga ståndpunkterna heller inget hinder. Detta harlett till att vi nu får en momssänkning från den 16 november på ca 2 70, om den knappa borgerliga majoriteten håller. Denna mycket korta tid Nr 23 mellan riksdagéns beslut och beslutets ikraftträdande leder till att varorna i affärerna inte kommer att vara ommärkta. Det kommer nog inte ens att finnas tabeller tryckta. Affärerna kan knappast lastas för detta, då något förberedelsearbete inte kan påbörjas förän riksdagsbeslutet är fattat. Affärsmännen har blivit visa av den erfarenhet de drabbades av när regeringen först lade fram sin proposition med förslag om förkortad motionstid och ikraftträdande den 1 november av momssänkningen. Såväl den privata handeln som kooperationen förberedde sig då för att stå färdig. Det beslut som utskottsmajoriteten nu föreslår att riksdagen skall fatta innehåller helt andra siffror än dem som finns tryckta i de av handeln förberedda tabellerna. Material för miljontals kronor får nu makuleras. Det är kanske inte så konstigt att handeln den här gången avvaktar riksdagens formella beslut innan några åtgärder vidtas. Till detta skall läggas att prisregleringen denna gång ställer högre krav på affärsmännen. Utskottsmajoriteten har tvingats konstatera att man helt enkelt får ha överseende med smärre lagbrott när det gäller prisregleringen. Förslaget om förkortad motionstid och ett ikraftträdande den 1 november motiverades öppet med att sänkningen av momsen måste inträffa före indexberäkningen i november. Nu gick inte detta — det blev ingen förkortad motionstid. Och jag förstår inte den brådska som majoriteten nu har utsatt dels utskottet, dels också handeln för. En tvåprocentig sänkning av momsen en eller ett par veckor tidigare innebär ingen skillnad för indexet i december, och de lättnader som allmänheten får äts till stora delar upp av de extra kostnader som åsamkats handeln genom stressen och ofullständiga besked. Jag tycker att man kunde ha väntat till den 1 december med att genomföra förslaget. Staten tappar också på dessa två veckor fram till den 1 december ca 80 milj.kr. Jag tycker att det hade varit bättre om staten haft dessa 80 milj. och att handeln hade fått den tid som behövts, om man ändå för att rädda prestigen måste sänka momsen med det lilla som blev kvar när moderaterna fått säga sitt. Låt mig så, herr talman, gå över till inkomstskatterna för 1982. Av utskottets partier har moderaterna satt ett samband mellan mervärdeskatten och skatteskalorna. När moderaterna från början inte ville gå med på någon sänkning av mervärdeskatten, ville man i stället använda pengarna till att göra en marginalskattesänkning. Hur detta skulle gå ihop med devalveringen redovisade man inte. Det får ju vara någon måtta med det ansvar man skall ta. När man sedan gjorde upp med regeringens representanter om en knappt halverad momssänkning mot att man fick löfte om stora framtida besparingar i den offentliga verksamheten, så kunde man inte heller spendera mer än motsvarande marginalskattesänkning. Men för denna får man, om man räknar samman den med devalveringen, egentligen inget annat utbyte än stärkt köpkraft hos dem som redan förut är välutrustade. I bakgrunden för 1982 års inkomstskatter ligger den stora skatteuppgörelsen för åren 1983, 1984 och 1985 mellan socialdemokraterna och de SE nuvarande regeringspartierna. Det finns enligt socialdemokraternas uppfattning ingen anledning att gå in i 1982 års skatteskalor, då det som skall komma därefter ändå är en anpassning, som undan för undan passar in i slutmålet för 1985 års både skalor och underskottsavdragsbegränsning. Socialdemokraterna accepterar således de av regeringen föreslagna skalorna. Vi anser dock att alla ligger på en något för hög nivå och borde ha justerats genom att den s.k. basenheten höjts med 400 kr. även för 1982 eller till samma nivå som överenskommits för åren 1983-1985. Jag kan konstatera, att av den ursprungliga indexregleringen är det inte mycket mera än hälften kvar 1982, som det tar sig uttryck i basenheter. Vår kritik mot indexregleringen har burit frukt, och det har inneburit att olika komponenter plockats bort. Och det inflationsskydd efter 1983 som har överenskommits är något helt annat än vad som automatiskt har slagit igenom under tidigare år. Regeringens förslag till basenhet för år 1982 är 6 900 kr., eller en ökning från 1981 med 500 kr. Socialdemokraterna vill alltså att det skall ske en höjning av basenheten med 400 kr., vilket, utöver att vara detsamma som skall gälla 1983-1985, också på ett bättre sätt motsvarar den inkomstutveckling som kan beräknas. Om vårt förslag till basenhetens storlek avslås av riksdagen så kommer givetvis alla skatterna att påverkas i motsvarande grad. Vi har dock inte för avsikt att därför ställa något yrkande om ändrade skatteskalor, utan vi låter oss nöja med det utslag som sker vid omröstningen om basenhetens storlek. Herr talman! Jag har hittills tagit upp vad vi reservanter behandlat i reservationerna 1 och 2. I reservation 5 tas upp vissa förhållanden rörande folkpensionärernas beskattning och framför allt den föreslagna särbeskattningen av makars förmögenhet vid bedömningen av det extra avdragets storlek. Utskottet är enigt på alla punkter i fråga om pensionärsbeskattningen utom just när det gäller förmögenhetsuppdelningen för makar. Vi har i vår reservation visat på exempel, där ett äkta par som är pensionärer skulle kunna ha förmögenheter på upp till en halv milj.kr. och ändå få oreducerat extra avdrag. Dessa makar skulle med andra ord likställas med de pensionärer som helt saknar förmögenhet eller vara i bättre belägenhet än den ensamstående pensionär som exempelvis har 100 000 kr. på bank. Då ju i övrigt sambeskattning sker av inkomster som uppstår på grund av förmögenhetsavkastning, förefaller det oss rimligt att alltså även pensionärernas förmögenhet räknas samman då deras skattekraft skall bedömas. Andra talare från socialdemokraterna kommer senare att tala för reservationerna 6, 8 och 9, varför jag vill gå över till att tala något om punkter i betänkandet där också socialdemokraterna står bland majoriteten. Utskottet har enhälligt avstyrkt propositionens förslag om en fortsättning på det s.k. vinstkontot. Däremot har utskottet ställt sig välvilligt till en fyrpartimotion med förslag om att man i sysselsättningsskapande syfte skall använda tidigare på vinstkonto insatta medel. Enligt utskottets mening bör regeringen via en dispensregel kunna bortse från att en del formella regler lägger hinder i vägen för en vettig användning av avsatta medel. Ett avsnitt av propositionen med tillhörande motioner har uppskjutits till senare behandling. Det gäller fortsatta stimulanser till investeringar i inventarier, för vilket finns flera förslag. Utskottet anser sig behöva mera tid för att utröna skattekonsekvenserna och återkommer till denna fråga i ett senare betänkande. Herr talman! Moderaterna har använt sig av dagens utskottsbetänkande för att också få fram ett riksdagsuttalande om den framtida skattepolitiken. Man har i reservation 10 gått till skarpt angrepp på den uppgörelse som socialdemokraterna, centern och folkpartiet träffat om skatterna, och man kräver att riksdagen skall underrätta regeringen om att en annan inriktning behövs. Det står självfallet moderata samlingspartiet fritt att använda varje tillfälle att propagera för sin skattepolitik. Det vore lockande att ta upp till diskussion alla de påståenden om framtida olyckor på grund av skattereformen som moderaterna tidigare gett spridning åt och nu till en del också återgett i reservationen. Jag vill dock hävda att det mesta av vad som sagts är obestyrkta påståenden och att mera kraft kan läggas bakom ett påstående om att skatteuppgörelsen egentligen lägger grunden för en lugnare prisutveckling, att den stoppar låneoch spekulationsekonomin och att därför de pengar som finns i stället används till nyttiga investeringar. Eftersom det inte blir någon begränsning av ränteavdrag i näringsverksamhet, borde företagsamheten få en kraftig knuff framåt med denna skattereform. Jag tror att det blir mer meningsfullt att föra en debatt om de här frågorna till våren, när propositionen om skatteomläggningen 1983-1985 ligger på riksdagens bord. Jag är naturligtvis beredd att även nu ta upp en diskussion om detta med herr Wachtmeister efter hans inlägg. Men jag tror som sagt att en sådan blir meningsfullare till våren. Jag har dock velat anföra detta. Herr talman! Med det jag nu har sagt yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid skatteutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Det finns ett antal moderata reservationer till skatteutskottets betänkande. Jag börjar med den som gäller 1982 års skatteskalor. Som bekant föreslog den dåvarande trepartiregeringen i våras en marginalskattereform i tre steg med början 1982. Vikten av att snabbt åstadkomma en skattesänkning underströks, och det skälet finns självfallet kvar även om den s.k. underbara natten resulterat i att mittenpartierna, förhoppningsvis motvilligt, accepterat en senareläggning av hela reformen med ett år. Vi moderater har inte gått ifrån vår ursprungliga ståndpunkt, utan vi kräver nu att första steget mot att arbetsvänliga skatter tas redan 1982. Då den föreslagna sänkningen av momsen tar i anspråk en stor del av det utrymme som stod till buds för en skattesänkning har vi krävt en lägre sänkning än som eljest skulle vara fallet. Vårt förslag innebär att man i stort sett sänker skatten i inkomstlägena 57 600-89 600 kr. med 1 9 i jämförelse med regeringsförslaget. I skikten däröver, alltså när det gäller 14-30 basenheter, ligger vårt förslag 3-5 procentenheter under regeringsförslaget för 1982. Det inkomstbortfall som på kort sikt uppkommer genom detta förslag kan för budgetåret 1981/82 beräknas till ca 350 milj.kr. De extra besparingar som fordras för att täcka detta inkomstbortfall framgår av vad som anförts i motion 1981/82:8. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 3 i skatteutskottets betänkande. I anslutning till diskussionen om 1982 års skatteskalor kan jag inte underlåta att påpeka det egendomliga i att de tre fördragsslutande partierna, som är överens om skatternas utformning 1983-1985, inte har kunnat enas om 1982 års skalor. Som vi nyss hörde av Erik Wärnberg vill socialdemokraterna — jag citerar ur reservation 2 — ”bryta upp den automatiska indexregleringen och i stället genomföra en måttligare anpassning av skalan”. Man vill enligt reservationen räkna upp skatteskalorna för 1982 med 6,25 96 i jämförelse med i år genom att föreslå att basenheten för 1982 sätts till 6 800 kr. i stället för 6 900 kr., som är propositionens förslag. Erik Wärnberg har redogjort för detta och motiverat sin ståndpunkt därvidlag. Man nöjer sig alltså inte med att ha fått med sig mittenpartierna på en uppbrytning av indexregleringen fr.o.m. 1983 års inkomster. Det är i sanning ett märkligt samarbete över blockgränserna. Kunde inte mittenpartierna i samband med sina eftergifter mot socialdemokraterna när det gäller indexregleringen åtminstone ha krävt att socialdemokraterna inte skulle ha reserverat sig mot regeringsförslaget om 1982 års skatteskalor? I reservation nr 4 yrkar vi bifall till moderatmotionerna 1173 och 1557 innebärande krav dels på en skyndsam översyn av de skatteregler som missgynnar äktenskapet som samlevnadsform, dels en allsidig utvärdering av den individuella beskattningen. Som exempel på de sambeskattningsregler som ofta missgynnar äktenskapet kan nämnas: 2. 80/85-procentregeln kan få mycket allvarliga konsekvenser om en person i den skattesituationen gifter sig. 3. Förmögenheter liksom i stort sett också s.k. B-inkomster sambeskattas, för B-inkomsterna så snart de överstiger 2 000 kr. Det är glädjande och värt att notera att propositionen föreslår att frigränsen 2 000 kr. ersätts med ett fribelopp på 5 000 kr. Därmed tillgodoses ett gammalt moderatkrav, och förslaget tillstyrks varmt även om behovet av en långsiktig lösning kvarstår. 4. Vid reavinstbeskattning av aktier medges ett schablonavdrag på 3 000 kr., men är man gift får makarna tillsammans blott åtnjuta det beloppet. Beträffande motion 1557 kan sägas att den individuella beskattning man införde för tio år sedan alltjämt har stora brister. Den tar inte hänsyn till bärkraft, den ger ofta svåra marginaleffekter, den styr familjernas arbetsfördelning och lockar till konstlade inkomstuppdelningar. Av det sagda framgår att en utvärdering av den individuella beskattningen är synnerligen påkallad, och jag yrkar bifall till reservation 4 i skatteutskottets betänkande. Att jag nu också nämner några ord om den socialdemokratiska reservationen nr 5 om folkpensionärernas skatter beror dels på att den berör sambeskattningen, dels på att jag själv varit med i den utredning om folkpensionärernas beskattning som ligger till grund för propositionen. Erik Wärnberg redogjorde nyss för att socialdemokraterna inte ville godta förslaget att vid beräkning av folkpensionärernas extra avdrag för makar med gemensam förmögenhet vardera maken skall anses inneha hälften av förmögenheten i fråga. Det finns tre goda skäl att stödja propositionen och avslå motionen. 1. De nuvarande reglerna leder ofta till att båda makarnas extra avdrag trappas av mot en och samma förmögenhet. 2. När det gäller så stora förmögenheter som Erik Wärnberg talar om blir det knappast aktuellt med något extra avdrag, eftersom förmögenheter av sådan storleksordning rimligen ger en avkastning som i sig omöjliggör något extra avdrag. 3. Marginaleffekterna har många gånger varit orimliga vid nuvarande sambeskattning, och det är mycket angeläget att dessa effekter minskar. Propositionens förslag är ett steg i rätt riktning. Skogen utgör en av våra största inkomstkällor och tillför vårt land stora exportintäkter. Det är utomordentligt viktigt att virkesutbudet ökar. Det finns då två möjligheter: morot eller piska. Jag tror definitivt inte på tvångsåtgärder, utan är övertygad om att stimulansåtgärder är att föredra. Det är bakgrunden till att vi moderater i skatteutskottet har följt upp Arne Anderssonsi Ljung motion nr 9 med en reservation. Förslaget innebär att det extra avdraget vid taxering av skogsintäkter höjs från 5 till 10 90 för rotposter och från 3 till 10 26 för leveransvirke och egna uttag. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 7 i skatteutskottets betänkande. Vår mest omfattande reservation, nr 10, är den som handlar om skattepolitikens inriktning. Erik Wärnberg vill inte ha någon debatt om detta i dag. Det kanske blir tillfälle att återkomma i vår, när propositionen läggs fram, men jag tycker ändå att jag bör nämna några punkter som står i vår reservation. Uppfattningen att marginalskatterna är ett allvarligt problem omfattas nu av de flesta, t.o.m. av socialdemokraterna. En marginalskattereform är av största vikt, heter det i årets reviderade finansplan, och OECD:s Sverigerapport är mycket bestämd i sin uppfattning om de stora problem som är förknippade med marginalskatterna i vårt land. Vi är av den bestämda uppfattningen att en marginalskattereform snarast bör genomföras. Vi vill vidare slå vakt om indexregleringen, vilket f. ö. med all önskvärd tydlighet framgick av 1979 års regeringsförklaring. Socialdemokraterna vill bryta upp inflationsskyddet och har lyckats så till vida att skatteuppgörelsen mitten-socialdemokraterna innebär att skatteskärpningar inträder vid en snabbare inflation än 5,5 20. Hur blir det f. ö. med inflationsskyddet efter 1985? Inom de fördragsslutande partierna lär det råda delade meningar, och jag efterlyser nu ett svar från ansvarigt håll. Särskilt inom folkpartiet tycks det råda viss förvirring, med två statssekreterare på kontrakurs. Rolf Wirtén kanske kan reda ut begreppen för en nyfiken kammare. Och hur socialdemokraterna ser på ett framtida inflationsskydd kanske Erik Wärnberg kan svara på. I våras utvecklade vi utförligt kritiken mot begränsningar av underskottsavdragen. Förebilden, Kleppemodellen, har ju inte ens accepterats i ett då socialdemokratiskt styrt Norge, och att döma av den låga omsättningen på villamarknaden känner sig småhusköparna inte särskilt lugnade. Minst lika befogad är oron för effekterna för företagsamheten och alldeles speciellt nyföretagandet. Ett småföretag bildas ofta genom att en förvärvsarbetande vid sidan av sitt ordinarie jobb startar eget. Speciellt de första åren får man ofta räkna med underskott, vilka hittills fått kvittas mot vederbörandes inkomst av tjänst. Enligt det nya förslaget skall denna avdragsrätt begränsas, vilket självfallet är illavarslande. Därför var det glädjande att statsministern på SHIO kongressen i måndags klart deklarerade att småföretagarna kommer att få dra av hela förlusten ”under några år”, som orden föll. Men döm om den glädje som varar beständigt. I dagens tidningar står det att läsa att statsministern i går delvis tog tillbaka måndagens hoppingivande uttalande. ”Det kommande skatteförslaget kommer inte att göra undantag för dem som startar nya företag”, heter det i referatet. Självfallet är jag nu intresserad av att få veta vad man menar från regeringshåll och om statsministern talade för alla de samverkande partierna eller om socialdemokraterna har en annan uppfattning. Erik Wärnberg kanske även här kan upplysa mig. En annan osäkerhet gäller finansieringen, som enligt uppgörelsen antingen skall vara höjda arbetsgivaravgifter eller införandet av produktionsfaktorsskatt — proms. Båda metoderna är ägnade att minska vår konkurrenskraft och därmed också våra möjligheter att återvinna ekonomisk balans. Vad vi behöver är en varaktig skattereform utmynnande i att den helt dominerande delen heltidsarbetande får högst 50 76 marginalskatt. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 10. För den händelse att riksdagen bifaller reservationerna 3 och 7 yrkar jag också bifall till reservation nr 12, som innehåller erforderlig lagtext. Slutligen har vi moderater avgivit ett särskilt yttrande med anledning av Sven Johanssons motion om rätt att göra avdrag för kostnader för privat barntillsyn. Vi har själva tidigare väckt motioner i samma riktning, dvs. om rätt för småbarnsföräldrar att göra avdrag för styrkta och nödvändiga barntillsynskostnader som är en nödvändig förutsättning för att föräldrarna skall kunna förvärvsarbeta. Då motionsyrkandet är begränsat till avdragsrätt för endast privata barntillsynskostnader, har vi inte kunnat ställa oss bakom förslaget. Självfallet vill vi understryka betydelsen av att en avdragsreform genomförs, men denna bör då inte vara så begränsad.

Herr talman! Knut Wachtmeister ställde ett par frågor till mig om socialdemokraternas syn på skatteuppgörelsen. Jag skall försöka ge svar på dem. Man har inte kommit överens om hur inflationsskyddet skall se ut efter år 1985. Man förutsätter att parterna, i den mån de då kommer att förutse fortsatt inflation, går vidare på den inslagna vägen. Vad gäller småföretagarnas förluster har man ännu inte kommit överens om hur det kommer att bli, men en småföretagare som startar en seriös, ny verksamhet kan första året räkna med att få avdrag för förluster. Men avdragsrätten kommer inte att kvarstå någon längre tid. Det är dessutom viktigt att man räknar bort den del av verksamheten som måste betraktas som hobbyverksamhet och att avdragsrätten begränsas till nystartade företag. När det gäller finansieringen har vi bestämt att det skall bli antingen proms eller moms. Båda skatteformerna är en belastning på produktionen som sådan. Om detta sedan slår tillbaka på löneavsättningarna, vilket är det troliga, blir det ändå lönerna eller produktionsapparaten som helhet som får betala finansieringen. Vi får ha klart för oss att skatteöverenskommelsen är en skatteomläggning från en hög direkt skatt till någon form av produktionsfaktorsskatt, antingen proms eller arbetsgivaravgifter. Viktigt är också att det här är en omläggning från att gynna dem som har väldigt stora avdrag till att endast medge mindre stora avdrag. Det är alltså en metod att försöka få bukt med låneoch spekulationsekonomin. Jag tror inte att Knut Wachmeister vill förneka betydelsen av att det inte skall vara särskilt lönsamt att låna pengar till olika ändamål. Om det skall vara lönsamt att låna i den svenska ekonomin måste det väl missgynna sparande osv. Sedan förstår inte jag hur ni kan skrämma småföretagarna för detta. Vi tar hela tiden sagt, och det står i överenskommelsen, att räntor i näringsverksamhet skall vara avdragsgilla. Resultatet blir alltså att så länge man kan leva på sin verksamhet inom näringen får man dra av räntorna. Det är först när man får stora underskott i denna verksamhet som man inte får göra motsvarande avdrag i någon annan inkomstkälla. Jag förstår inte att detta skall kunna missgynna småföretagaren, för småföretagaren lever på sin verksamhet, och han får dra av alla räntor på de lån han har tagit i denna verksamhet. Likadant är det med egnahemmen. Det blir inte någon försämring av vanliga småhusägares villkor. Att det skulle bli en försämring är ett påstående som saknar grund i verkligheten, och det tycker jag att ni skall erkänna nu från moderaternas sida.

Herr talman! Jag skall be att få tacka Erik Wärnberg för svaret på min fråga. Det låter nästan som om jag tackade ett statsråd, men så är ju inte riktigt fallet. Det vari alla fall glädjande att Erik Wärnberg hade en viss förståelse för att man skulle ha kvar något slags inflationsskydd även efter 1985 och att han också hade en viss förståelse för betydelsen av avdrag. Men det som oroat mig är det uttalande av statsministern som står citerat i Svenska Dagbladet, och jag kan upprepa det: Det kommande skatteförslaget kommer inte att göra undantag för dem som startar nya företag. Det var ju dem jag ömmade för i mitt första inlägg. Den som startar ett nytt företag får ofta räkna med förluster, och det vore orimligt och mycket skadligt för allt nyföretagande om dessa förluster icke skulle få dras av mot en tjänsteinkomst. Sedan har vi moderater varit fullt villiga att ansluta oss till förslaget att man skulle göra en översyn av icke önskvärda underskottsavdrag. Men det här gällde just nyföretagandet, som är så oerhört viktigt för vårt lands framtida välstånd. Erik Wärnberg talade om finansieringen — om den skulle ske med moms eller proms. Han tänkte nog rätt men han sade fel; han menade väl arbetsgivaravgifter eller proms. Slutligen någonting om egnahemmen, där Erik Wärnberg sade att vi bedrivit en skräckpropaganda. Jag skall ta ett exempel som statssekreteraren Bengt Westerberg nämnde i pressen för en tid sedan. Han sade: Det gäller bara de dyra villorna — om en villa som är värd 700 000 sjunker till 600 000, så är ju det inte hela världen, utan det är väl bara önskvärt. Men tänk er då att en familj som sparat ihop 100 000 kr. köper en villa för 700 000. Man satsar alltså 100 000 själv och lånar 600 000. Genom den här reformen förlorar man då hela sitt sparade kapital. Även om det inte rör så rasande många tusental villaägare, så borde även de kunna räkna med rättvisa. Och hur går det med dessa människors lån? Kommer inte bankerna att kräva amorteringar och ökade säkerheter? Det finns många oklara punkter som bör redas ut. Jag tycker alltså att det är fel att beskylla oss för att bedriva något slags skrämselpropaganda.

Herr talman! Det var bra att Knut Wachtmeister förstod att det var en felsägning när jag sade proms eller moms — proms eller arbetsgivaravgifter är givetvis det rätta. Knut Wachtmeister säger att man från moderaternas sida inte har någonting emot att göra en begränsning av underskottsavdragen. Men varför lägger man då inget förslag om det? Är det nu så att man tänker göra någon begränsning av underskottsavdragen för den som betalar 700 000 kr. för en villa och kanske har underskott på 100 000 kr.? Ämnar inte moderaterna göra någon underskottsavdragsbegränsning, utan skall man i fortsättningen få köpa hur dyrt hus som helst och andra skattebetalare skall betala det kalaset? Det skulle vara mycket intressant att få veta om moderaterna verkligen har något krav på att underskottsavdragen skall begränsas. Och varför har man i så fallinte preciserat det på något sätt? Man kom i trepartiregeringen överens om att man skulle försöka göra någonting, men moderaterna har därefter varit väldigt tysta. Man har inte kommit med något som helst förslag som skulle leda till en begränsning av underskottsavdragen. Jag anser alltså att det är fråga om en skrämselpropaganda just mot egnahemsägare. I förhållande till antalet människor som får det bättre är det ett mycket litet antal som kan få det något sämre än i nuläget. De allra flesta behöver inte lämna sina hem utan klarar situationen. Spekulationen måste emellertid begränsas i framtiden. Ingen kan betala hur mycket pengar som helst för ett hus, då alla vet att underskottsavdragen är begränsade. För dem som har hus i dag innebär det kanske i något enstaka fall en hård belastning, men oftast blir detta inte förhållandet. Tar man med i bilden det som har diskuterats tidigare i dag, nämligen moderaternas sparförslag, måste väl också det förslaget drabba de boende — enligt Birgit Friggebos uppfattning i än högre grad.

Enligt min mening måste detta vara felaktigt. Moderaterna borde ändra sin inställning till den träffade skatteuppgörelsen.

Herr talman! Erik Wärnberg tänkte fel i sitt första inlägg när han sade moms i stället för arbetsgivaravgifter. När det gäller mitt inlägg hörde han tydligen fel. Jag sade nämligen att vi inte hade någonting att erinra mot att det görs en utredning om underskottsavdragen. Erik Wärnberg frågade varför jaginte kommit med några konkreta förslag. Att jag inte gjort det ligger ju i sakens natur, eftersom jag sade att vi inte har någonting emot en utredning. Det finns så många frågetecken beträffande dessa underskottsavdrag, vilket inte minst har framgått av den mycket omfattande debatt som har förts inte bara när det gäller villaavdragen utan också beträffande företagandet och företagarna, som vi nu har diskuterat här i kammaren. Erik Wärnberg sade att det inte gör så mycket, eftersom det berör bara ett litet antal människor. Detta är ett mycket beklagligt synsätt. Jag tycker att man skall försöka att skapa ett rättvist system för alla människor och inte vifta bort det hela med att det endast är ett fåtal — i detta fall villaägare — som drabbas av orättvisor.

Herr talman! De borgerliga regeringsåren har inneburit kraftiga försäm 11 november 1981 ringar för stora delar av befolkningen. Försämringarna har främst drabbat barnfamiljer, pensionärer och låginkomstgrupper. De som har tjänat på den borgerliga politiken är höginkomstgrupperna och de som lever på arbetsfria inkomster, såsom aktiespekulationsinkomster och allehanda kapitalinkomster. De borgerliga regeringarna har vid varje regeringsförklaring sagt sig vilja minska inflationen, men vid varje års slut har man kunnat konstatera att effekten blivit den rakt motsatta. Detta beror givetvis på att de politiska åtgärder som regeringarna har vidtagit inte har inriktats på en begränsning av inflationen. Åtgärderna har däremot luckrat upp prisregleringar och minskade livsmedelssubventioner, och till följd av den samlade ekonomiska politiken på t.ex. skatte-, avgifts-, bostads-, hyresoch räntepolitikens område har inflationen skärpts. Bl. a. härigenom har reallönerna för de arbetande minskat. Det har varit intressant att höra en del inlägg tidigare i dag. Rolf Rämgård sade att om prisklausulen bryts igenom så förlorar löntagarna dubbelt upp. Jag kan ha viss förståelse för att Rolf Rämgård är bekymrad. Om prisklausulen bryts igenom förlorar naturligtvis lönarbetarna på grund av det reallönesänkningsavtal som i vintras undertecknades av LO och SAF, Svenska arbetsgivareföreningen. Den dubbla förlust som Rämgård avser måste vara den som uppstår när regeringens skattepolitik slår igenom. Under åren 1977-1980 minskade industriarbetarnas reallöner med 7,5 96, och under 1981 beräknas de minska med ytterligare 4-5 926. Även andra kategorier lönarbetande har fått sina reallöner sänkta. Ett uttryck för detta är att den privata konsumtionen minskat under samtliga år med borgerliga regeringar, utom ett — 1979. Denna försämring har inte enbart drabbat lönearbetarna utan också pensionärer, studerande, sjuka och handikappade. Inte minst priserna på nödvändighetsvaror, såsom livsmedel, och hyror har ökat. T. ex. har priserna på baslivsmedel sedan 1976 ökat med mer än 92 96. Framför allt under de senaste åren har de subventionerade baslivsmedlen ökat i pris, bl.a. genom minskade subventioner. Under det senaste året har prisökning på baslivsmedlen motsvarat en ytterligare matmoms. Ökningen från den 16 oktober 1980 till den 15 oktober 1981 har uppgått till hela 21,8 96, eller nära den nuvarande nivån på momsen. Av den höjningen hänför sig hela 19,8 9 till nio och en halv månad i år. I ett så extremt läge tvekar inte regeringen att ytterligare skära ned livsmedelssubventionerna och därigenom ytterligare späda på prisökningarna på de allra nödvändigaste livsmedlen. Den reaktionära politiken slår igenom på alla nivåer och områden. Den allmänna prisnivåökningen under samma tid, dvs. det senaste året, uppgår till 11,1 20. Det är alltså ungefär hälften av prisökningen på baslivsmedlen. Det är bl.a. av denna orsak som vpk anser att en generell momssänkning inte bör komma till stånd. Man bör i stället rikta motsvarande resurser till de områden som i dag står i fokus: dels matpriserna, dels hyrorna och dels arbetslösheten. Jag skall här inte gå in på de två senare områdena utan i fortsättningen begränsa mig till att tala om skatterna. Vänsterpartiet kommunisterna har under en lång rad av år rest kravet ”bort med momsen på maten”. Detta viktiga krav kvarstår givetvis och har ingalunda övergivits. I den nu rådande situationen har vi dock med anledning av regeringens förslag till generell momssänkning ansett det nödvändigt att fördela resurserna på flera områden. Det innebär att vi i just detta läge föreslår en sänkning av momsen på mat till ca en tredjedel. Vi gör det genom att avsätta 3 000 milj.kr. till subventioner av baslivsmedlen. Vi uppnår därigenom samma effekt som med en differentierad momssänkning. Vi anser det inte finnas anledning till en generell momssänkning, som regeringen föreslår, vilket också innebär en sänkning av momsen på lyxkonsumtion. Kravet ”bort med moms på maten” har vunnit allt mer i opinionen. Flera organisationer, inte minst på den fackliga sidan, har insett det riktiga i vårt krav. Även detaljhandeln har övergivit det tidigare hårdnackade motståndet mot tanken på en differentierad moms, där momsen på mat är borttagen. Det finns därför anledning att i fortsättningen överväga att kräva en ren momsdifferentiering i likhet med vad flertalet OECD-länder har i stället för riktade subventioner för att bemöta momseffekterna. Den borgerliga skattepolitiken har bedrivits från utgångspunkten att man vill minska progressiviteten i skattesystemet. Därför har den statliga skatten tillåtits minska i andel av den offentliga sektorns samlade skatteintäkter. Den direkta statsskatten, dvs. den utjämnande delen i skattesystemet, utgjorde t.o.m. 1976 något över 29 96 av samtliga skatter. Numera utgör den bara 17,3 20. Det betyder att ickeutjämnande skatter — ickeprogressiva skatter — uppgår till hela 82,7. 70 varav en stor del har regressiv verkan, dvs. de drabbar hårdare dem med låga inkomster än dem med höga. Det har alltså skett en uppluckring av den utjämnande effekten. Och ändå fortsätter den borgerliga propagandan om att marginalskatterna är det stora problemet. Inom ramen för den statliga inkomstskatten har också stora förskjutningar genomförts under åren. Där har regeringen dels genom införandet av inflationsskyddade skatteskalor, dels genom förändringar i marginalskattesatserna åstadkommit en omfördelning. Denna omfördelning har gett till resultat att låginkomstgrupperna har erhållit någon eller några tusenlappar i skatteminskning medan höginkomstgrupperna, de med inkomster på en bit över 100 000 kr. och mer, har erhållit skattesänkningar med mellan 15 000 och 35 000 kr. Samtidigt har olika former av lättnader genomförts i bl.a. aktievinstbeskattningen, slopade arbetsgivaravgifter m.m. Denna skattepolitiska profil är reaktionär och har inte nämnvärt ändrat sig vare sig moderaterna har ingått i regeringarna eller inte. Vänsterpartiet kommunisterna har under en rad år även rest krav på en genomgripande skattereform som skulle innebära att beskattningen skulle väsentligt minskas för vanliga arbetsinkomster och ökas för höga inkomster. Grundlinjerna för en skattereform måste vara minskade skattebördor på lönearbetarna, barnfamiljerna och pensionärerna. Progressionen i skattesystemet får inte försvagas utan måste i stället skärpas genom åtgärder som innebär att höga inkomster, kapitalvinster och stora förmögenheter till fullo underkastas beskattning. Slutmålet bör vara att beskattningens huvuddel uttas genom en skatt på produktionen samt att denna kombineras med en stats-kommunal progressiv enhetsskatt. I det sammanhang som vi i dag diskuterar begränsar vi oss till att bl.a. säga nej till regeringens förslag till höjning av grundavdraget och slopande av den särskilda skattereduktionen och föreslår en annan utformning av skatteskalan för den statliga inkomstskatten samt givetvis också slopande av indexregleringen och marginalskattespärrar. Den utformning av skatteskalan som vi förordar skiljer sig väsentligt från regeringens förslag. I stället för den höjning av skatten för låga inkomsttagare som regeringens förslag innebär vill vi sänka skatten. I stället för att minska skatten för en genomsnittlig industriarbetare med närmare 500 kr. och för en typisk höginkomsttagare med flera tusen kronor, som regeringen förslår, vill vpk minska skatten för industriarbetaren med 800 kr. och höja skatten för den verklige höginkomsttagaren med flera tusen kronor. Vår profil på skatteskalan för 1982 utgår från att det inte skall bli någon egentlig skattelättnad för inkomster över 100 000 kr. Regeringsförslaget om ett slopande av den särskilda skattereduktionen och en höjning av grundavdraget vid kommunal beskattning innebär att kommunernas ekonomi försvagas. Vpk kan inte acceptera att den kommunala ekonomin försvagas ytterligare, så att kommunerna tvingas att höja skatten och/eller taxorna. Det är inte den väg i fråga om beskattningen som vpk vill gå. I stället bör en omläggning komma till stånd på så sätt att en stats-kommunal progressiv enhetsskatt införs. Det kan inte vara tillfredsställande att vissa kommuner skall drabbas av höga kostnader därför att de tar ett socialt större ansvar än andra, genom att bl.a. bygga flerfamiljsbostäder i högre grad än andra. Låt mig ta ett par exempel på denna kommunala orättvisa. I Stockholms län har under ett antal år prövats en s.k. inomregional skatteutjämning. Syftet med denna försöksverksamhet är just en utjämning av de skiftande kommunala skatterna. Att denna inomregionala skatteutjämning är otillräcklig visas av att det fortfarande är stora olikheter i kommunala skattesatser och service. En kommun som exempelvis Danderyd i norra Storstockholm har 25 kr. i kommunal utdebitering 1981, medan exempelvis Upplands Bro, också en norrkommun, har 30:47 kr. Detta kan också belysas genom att man ser på hur stor låneskuld dessa kommuner har. I en undersökning har det visats att 1979 uppgick Danderyds låneskuld till 2 169 kr. per invånare, medan motsvarande siffra för Upplands Bro är 7 685 kr. För att betala av skulden hade det i Danderyd behövts en skattehöjning med 4:86 kr. och för Upplands Bro 26:65 kr. Det här är talande exempel på hur olika situationerna är i de olika kommunerna i landet. Framtiden för de fattiga kommunerna är alltså långt ifrån ljus, och med de hot som regeringen uttalar mot kommunerna kommer resultatet att bli ytterligare nedrustning av en redan eftersatt social sektor. Vpk menar att en progressiv stats-kommunal enhetsskatt skulle kunna utjämna dessa ojämlikheter och ge alla kommuninvånare i landet en likvärdig service för samma pris. I ungefär en månad har en skattedebatt rasat som utgått ifrån att trepartiöverenskommelsen om en skattereform skulle försätta villaoch radhusägarna i en situation där de, mer eller mindre bildligt talat, skulle kastas ut ur sina bostäder. Så är, eller blev, nu inte fallet. Däremot kan det konstateras att det är höginkomstgrupperna som återigen skall gynnas av skattelättnader, medan det är de med vanliga arbetsinkomster som får betala kalaset. Det kommer fortfarande att vara i allra högsta grad lönande att låna kapital för konsumtion och låta andra skattebetalare betala hälften av räntekostnaderna. Denna profil på den omsusade skattereformen måste vara en besk karamell för alla lönearbetare som sett fram emot en skattereform som i stället skulle återställa en del av den tidigare utjämnande effekten. Urholkningen av beskattningen genom ett omfattande avdragssystem har i väsentlig grad inte förändrats. Det har möjligen satts stopp för nolltaxerare, bl.a. i den här kammaren. Det är kanske därför som vissa ledamöter i moderata samlingspartiet visar sig speciellt upprörda. Dessutom har uppgörelsen inneburit att socialdemokraterna frångått sitt tidigare krav att inte indexreglera beskattningen. Även i dagens behandling av regeringens s.k. sparproposition har socialdemokratin krupit ifrån kravet att slopa indexregleringen. För folkpensionärerna föreslår vpk i likhet med tidigare att dessa måste få ha en sidoinkomst av 1 500 kr. utöver folkpension och pensionstillskott utan att detta skall beskattas. Den avtrappning av det extra avdraget som regeringen föreslår kan vi inte acceptera. Den ger en fördelningspolitisk profil som är oacceptabel. Pensionärer med stora förmögenheter skulle härigenom inte behöva vidkännas avtrappning av det extra avdraget. Detta gynnar återigen de privilegierade grupper som regeringens övriga skattepolitik redan har gynnat. I vpk-motionen angriper vi storbolagens likviditetsöverskott. Uppskattningen av storleken varierar, men klart kan sägas att en så blygsam beskattning av detta överskott som 5 96 skulle inbringa mer än 2 000 milj.kr. som en grundplåt till ett samhälleligt arbetsskapande program. Vi föreslår dessutom att en omsättningsskatt på aktier införs, motsvarande 10 96 av försäljningspriset på de sålda aktierna. Det är ett rättvisekrav såväl som en finansiering av insatser för att motverka arbetslöshet. Det finns, enligt vpk:s mening, ingen anledning att undanta aktiehandeln från moms när nödvändigare varor, som vanliga människor dagligen konsumerar, beläggs med moms. Bara under de tre månaderna juli-september i år omsattes mer än 5000 milj.kr. på aktiebörsen. Med vårt förslag till beskattning skulle detta ge ett tillskott på 1 500-2 000 milj.kr. Vpk har vidare gått emot regeringens förslag till utvidgad rätt att göra insättning på skogskonto. Regeringen föreslår ytterligare utvidgning av skogsägarnas möjlighet att få uppskov med beskattningen med motivering att man vill avvakta den aviserade sänkningen av marginalskatterna. Förslaget är lika befängt som om någon skulle föreslå, att alla lönarbetare här i landet skulle få uppskov med att betala skatt för sina inkomster i avvaktan på en sänkning av skatterna. Den profil som regeringens proposition innebär kan alltså inte accepteras. Den har till uppgift att fortsätta att gynna storföretag och kapitalinkomster, höginkomstgrupper och spekulationer. Det kan vpk inte acceptera. Herr talman! Jag yrkar bifall till de vpk-motioner som här behandlas.

Herr talman! När regeringen den 14 september presenterade en rad åtgärder i syfte att bl.a. minska statsutgifternas ökningstakt, dämpa inflationen och främja kapacitetstillväxten inom konkurrensutsatta delar av näringslivet möttes åtgärderna med ganska stor sympati från de flesta håll. Allt fler är också medvetna om att åtgärder verkligen måste vidtas för att vrida utvecklingen i rätt riktning. Och nog skulle man önska att alla partier vore litet mera öppna och beredda att dela ansvaret i en brydsam tid. Men som vanligt, kan jag gott säga, har oppositionen, trots att man krävt åtgärder, ändå ansett att det mesta av vad regeringen har föreslagit är fel. I motioner från såväl socialdemokrater som moderater och företrädare för vpk har yrkats avslag på betydande delar av propositionen. Devalveringen, som ju inte direkt behandlas av riksdagen, mottogs positivt och synes också komma att ge de resultat som åsyftats. Den del av paketet som mött mest kritik är sänkningen av mervärdeskatten från 23,46 9 till 20 90. Både socialdemokrater och moderater yrkade avslag; det är en ganska unik företeelse att oppositionen kräver högre skatt än regeringen. Under tiden efter devalveringens ikraftträdande har vi kunnat konstatera att prisstegringen på importvaror blivit mindre än väntat. Dessutom har räntan sänkts. Mot bakgrund av bl.a. detta har skatteutskottets majoritet i likhet med finansutskottets enats om att föreslå riksdagen att mervärdeskatten fastställs till 17,7 926, motsvarande ett pålägg av 21,51 20 och med ikraftträdande den 16 november. Herr Wärnberg var kritisk både mot förslaget som sådant och mot tidpunkten för ikraftträdandet. Men det är enligt min mening angeläget med denna tidpunkt för ikraftträdandet. Det är nämligen inte bra om förändringen inträffar mitt uppe i julhandeln. Socialdemokraterna har i en reservation följt upp sitt avslagsyrkande på förslaget om en sänkning av mervärdeskatten. Motivet är en annan bedömning av vad som kommer att bli slutresultatet av denna förändring. När man läser reservationen frågar man sig otvivelaktigt hur stora motsättningarna egentligen är. Skatteutskottets majoritet har inte övertygats om att den prognos som socialdemokraterna anger skulle vara den rätta. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets förslag på denna punkt. Inkomstskatteförslaget för år 1982 innebär bl.a. att grundavdraget höjs från 6 000 kr. till 7 500 kr. Vidare slopas den särskilda skattereduktionen liksom skatteuttaget i första skiktet i skatteskalan. Indexeringen av skatteskalan tillämpas fullt ut i regeringens förslag. Förslagen på dessa punkter har accepterats av moderaterna, de två förstnämnda också av socialdemokraterna. Beträffande indexuppräkningen föreslår socialdemokraterna en uppräkning av basenheten med endast 80 96 av den enligt gällande regler framräknade höjningen, i kronor räknat 400 eller från 6 400 till 6 800, i stället för till 6 900 enligt propositionen. Även om man i trepartiuppgörelsen mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna uttalat att den stora skattereformen skall genomföras den 1 januari 1983 — samtidigt som nuvarande löneavtal utlöper — så kan inte detta vara ett motiv för att nu frångå den automatiska uppräkningen av basenheten. Moderata samlingspartiet har i sin reservation inte bara tagit upp skatteskalans utformning för år 1982 utan jämväl kritiserat det förslag som trepartiuppgörelsen innebär. Det är ganska ovanligt att man i utskottsreservationer tar upp utredningsförslag, men eftersom så har skett skall också jag något beröra de avsnitt som omnämns. Men först några ord om moderaternas förslag till skatteskala för år 1982. Totalt medför detta förslag ett inkomstbortfall för staten på 350 milj.kr. Jag måste fråga: Var det verkligen detta krav på en skattesänkning för 1982 på 350 milj.kr. som var orsaken till att moderata samlingspartiet lämnade regeringen i våras? Är detta, som det har betonats i dagens debatt, fortfarande den verkliga orsaken till de hårda motsättningarna mellan moderaterna och de tre partier som träffade uppgörelse i skattefrågan? Är denna ganska lilla förändring i skatteförslaget för år 1982 den stora skiljefrågan? Om man ser på skatteskalans utformning — vem det är som får en lägre skatt — så finner man att det moderata förslaget ger följande resultat jämfört med förslaget i propositionen. Den som har 60 000 kr. i inkomst får 40 kr. lägre skatt. För den som tjänar 90 000 kr. blir skattelättnaden 288 kr. Den som däremot har 207 000 kr. i beskattningsbar inkomst får enligt moderaternas förslag en skattelindring på 4 692 kr. Ytterligare kommentarer är överflödiga, exemplet säger tillräckligt. I moderatreservationen tar man också upp det förslag som framlagts av centern, folkpartiet och socialdemokraterna och angriper speciellt tre punkter, nämligen inflationsskyddet, underskottsavdraget och finansieringen. Beträffande inflationsskyddet kritiseras särskilt förslaget att skatteskalan skall justeras med hänsyn till inflationen endast till en viss nivå, nämligen ungefär 5,5 9. Nu vet reservanterna mycket väl att även moderaterna i regeringsställning har varit med om att begränsa genomslaget av indexeringen. Det sägs klart ut i förslaget att en inflation upp till den nämnda nivån kompenseras. Nog måste väl ett sådant besked innebära en kraftig strävan från alla håll att hjälpa till att begränsa inflationen till denna nivå. Jag förutsätter att även moderaterna kommer att medverka härtill. Ingen kan förneka att ett indexsystem som alltid garanterar kompensation lätt tar bort intresset för att bekämpa inflationen. Sedan förstår jag inte moderaternas resonemang i reservationen om vad som kommer att hända om tio år. Läser man utredningsförslaget, finner man att det omfattar vad som skall ske under treårsperioden. Vad som kommer att inträffa därefter får vi avvakta och se. Gör man ingenting gäller givetvis de gamla regler som man nu provisoriskt har tagit bort. Men såvitt jag kan finna är avsikten att dessa tre år skall ge en viss erfarenhet och visa vad som skall komma att gälla därefter, och debatten härom finns det väl ingen anledning att hålla i dag. Jag tror det är angeläget att vi i dag får en saklig debatt om skatteförslaget och slipper den skrämselpropaganda som så intensivt har förts under den gångna sommaren och hösten. Underskottsavdragen är den andra punkten som berörs i reservationen. Också vad som här anförts är närmast att hänföra till skrämselpropaganda. Ingenting annat har i så hög grad medverkat till oron på villamarknaden som den skrämselpropaganda som moderaterna bedrivit kring skatteförslaget. I sommar har vi sett ett otal insändare i pressen där man dels kritiserat oss för att man inte fått reda på reglerna för begränsning av underskottsavdragen, dels har gett exempel på vilket resultat begränsningen skulle medföra. Hur man i en och samma artikel samtidigt kan påstå att man inte känner till reglerna och ge exempel på effekterna av regler som man inte vet någonting om är för mig oförklarligt. Och jag må säga att skall någon vara försiktig med att skylla motståndare för falskhet — vilket görs i reservationen — så måste det vara moderaterna. Beträffande begränsningen av underskottsavdragen berörs ingen som har inkomster under den s.k. brytpunkten, 102 400 kr. i 1981 års penningvärde och 129 600 kr. år 1985, när den sista etappen i skatteomläggningen har genomförts. Av jordbrukarna har 95 260 och av rörelseidkarna 90 26 inkomster som ligger under brytpunkten. Således är det särskilt beträffande jordbrukare en ytterst liten grupp som berörs. Och om vi hade haft statistik på jordbrukare som på heltid var knutna till företaget, skulle siffran sannolikt ha blivit ännu lägre. Enligt uppgifter som jag fått från upplysningstjänsten kan resultatet av skatteförslaget, marginalskattesänkningen och underskottsavdragsbegräns ningen ge ett negativt utslag för högst 40 000 skattebetalare. Av dessa är enligt samma uppgiftslämnare 17 000 s.k. nolltaxerare. Hur många som dessutom ligger i närheten framgår inte. Är det deras intressen som moderaterna här särskilt slår vakt om? För att någon över huvud taget skall drabbas av ett negativt utslag av skatteomläggningen måste underskotten uppgå till minst 54 000 kr., och — för att ge ett exempel — tjänar man 120 000 kr. ligger gränsen för ett underskottsavdrag vid 63 200 kr. Den tredje punkten var finansieringen. I trepartiregeringen var man enig om att reformen skulle finansieras, och som finansieringskälla föreslogs arbetsgivaravgift, vilket förslag också herr Bohman stod bakom. I uppgörelsen mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna är man också överens om att reformen skall finansieras. Jag förstår inte vad avsikten med moderaternas resonemang i reservationen är. Vill man inte längre vara med på att reformen skall finansieras? Reformen beräknas innebära ett bortfall av 9 miljarder i statsinkomster eller ca en fjärdedel av vad den statliga inkomstskatten nu inbringar. Inte kan väl något ansvarskännande parti anse att man kan ta bort detta utan att på något sätt kompensera staten för bortfallet? Än mer förvånande är det att moderaterna i sin sammanfattning av vad skatteuppgörelsen innebär säger att uppgörelsen för vissa inkomsttagare — dvs. för inkomsttagare med höga inkomster och stora underskottsavdrag — kan medföra skärpt skatt och minskad reallön till följd av finansieringen samt att de dessutom skulle drabbas av kravet att minska sina löneökningsanspråk. Detta är orimligt, säger man till sist i detta avsnitt. Det kan inte hjälpas, man måste faktiskt fråga sig vad för slags skatteomläggning moderata samlingspartiet egentligen vill ha. Skall man dra slutsatser av vad som sägs i reservationen, skall den s.k. brytpunkten ligga högre. Andra slutsatser är: ingen begränsning av underskottsavdragen, inga krav på återhållsamhet i framtida löneökningskrav och ingen finansiering. Konsekvensen skulle bli ytterligare minskade inkomster för staten, dels genom den "högre gränsen för var 50-procentsmarginalskatteregeln skulle tillämpas, dels 1,5 miljarder genom borttagandet av begränsningsregler för underskottsavdrag. Vem skulle då betala räkningen för skatteomläggningen? Jag skall inte spekulera i det, men det vore värdefullt för oss här i kammaren om vi kunde få veta om moderaterna står kvar vid den linje som Gösta Bohman företrädde i våras. Ett av alternativen då var en finansiering via en arbetsgivaravgift. Eller hur vill ni att reformen skall finansieras? Ser man på det förslag till skattereform som framlagts av centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna, finner man att det är ett förslag som överensstämmer med vad som krävts från nämnda partier och från moderata samlingspartiet. Det är en skattereform som medför en kraftig sänkning av marginalskatten — högst 50 76 marginalskatt upp till en årsinkomst på 102 400 idagens penningvärde och 129 600 när reformen är genomförd 1985. Det blir en sänkt skatt för de allra flesta heltidsarbetande. Det blir en begränsning av skatteeffekten för dem som har stora underskottsavdrag och höga löner. Det blir stopp för nolltaxerarna. För jordbrukare och företagare som själva aktivt deltar i företaget blir det i regel aldrig tal om några underskottsavdrag. För villaägare medges kvittningsrätt mot inkomst av kapital upp till 30 000 kr. Det är en regel som vi också skall lägga på minnet. Det vore värdefullt om alla nu kunde studera förslaget, sluta med skrämselpropagandan och vara med och ta ansvar för en skatteomläggning som har krävts av riksdagens fyra största partier. Jag vill ta upp ett par andra frågor som berörs i reservationerna. Beträffande reglerna för folkpensionärernas beskattning så accepterar socialdemokraterna propositionens förslag, utom beträffande förmögenhetsgränsen. Enligt propositionen skall vardera maken anses inneha hälften av förmögenheten, och det är detta förslag som socialdemokraterna yrkar avslag på. Enligt min uppfattning bör inte civilståndet vara avgörande för beskattningsreglerna. Visst kan man diskutera hur specialreglerna skall utformas, men det är orimligt att bibehålla nuvarande regler att båda makarnas extra avdrag skall trappas av mot en och samma förmögenhet. När man här tar fram vilka konsekvenser det i propositionen föreliggande förslaget skulle få, skall vi veta att det också finns andra begränsningsregler än just den som gäller utnyttjandet av detta extra avdrag. I vpk-motion 1559 yrkas på ännu generösare regler för folkpensionärer vid inkomstbeskattning. Det är ett yrkande som inte fått något stöd i utskottet. Skatteutskottet har instämt i propositionens förslag som den lämpligaste avvägningen, och jag yrkar därför bifall till skatteutskottets hemställan även på denna punkt. Det finns ytterligare några frågor som berörs i reservationerna. Wilhelm Gustafsson och jag har gjort en uppdelning som innebär att han kommer att beröra dessa avsnitt i sitt inlägg senare i dag. Det har i debatten ställts vissa direkta frågor, som jag skall försöka att besvara. Utskottet är helt positivt till motion 1981/82:33 av Kerstin Ekman m.fl. angående användningen av medel avsatta på vinstkonto. Utskottet säger också att det är angeläget att dispensreglerna här tillämpas på ett generöst sätt. Vi har två reservationer beträffande skogsbeskattningen. Knut Wachtmeister berörde den ena av dessa, nämligen den som handlar om att det extra avdraget vid taxering av skogsintäkter skall höjas från nuvarande 3 resp. 5 Ze till 10 20 generellt. Den andra reservationen gäller insättning på skogskonton. Där föreslås tillfälligt en höjning med anledning av att det kommer en skattereform 1983. Man har då ansett att det är angeläget att denna skattereform, som för det stora flertalet innebär en skattesänkning, inte skall ha en hämmande verkan på skogsavverkningen. Därför bereder man ökade möjligheter till avsättning på skogskonto. Det kan diskuteras om det är ekonomiskt riktigt att alltid skjuta på beskattningen. En utskottsmajoritet har i varje fall yrkat avslag på båda dessa motioner, även om det inte är samma majoritet i båda fallen. Vi har följt regeringens förslag när det gäller insättning på skogskonto, och vi yrkar avslag på moderatreservationen. Jag är litet förvånad över att moderata samlingspartiet här har ändrat ståndpunkt efter det att beslutet fattades för inte så länge sedan och då moderata samlingspartiet självt i regeringsställning har varit med om att lägga fram förslaget. Herr talman! Med detta ber jag än en gång att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan på samtliga punkter och därmed avslag på reservationerna.

Herr talman! Låt mig börja med att ta upp det sista som Stig Josefson anförde mot mitt resonemang om folkpensionärernas förmögenhetsförhållanden. Vi tycker från socialdemokratiskt håll, att eftersom man har samtaxering av familjeförmögenhet i den vanliga inkomstbeskattningen så bör man också när det gäller att ta hänsyn till det extra avdragets storlek tillämpa samma regler. Propositionens förslag innebär att vissa familjer kan få extra avdrag trots att de har mycket stora förmögenheter. De får alltså samma extra avdrag som de får som inte har ett öre i förmögenhet. Det tycker vi är fel. Vi håller kanske med om att civilstånd inte skall vara avgörande för hur man deklarerar. Det förvånar mig därför att ni har fått moderaterna med på detta förslag — de vill ju alltid ha sambeskattning och inte särbeskattning. De vill alltid slå ihop familjen till en enhet. Men här vill man tydligen att förmögenheten skall uppdelas med 50 96 på vardera maken. Men det är inte alls säkert att det blir en uppdelning i det som var och en äger, utan det görs en schablonmässig delning av den samlade förmögenheten. Det går vi emot.

Men man drar sig alltså inte för att spara där, medan man är beredd att sänka skatterna med 4 miljarder kronor. En skattesänkning på den indirekta sidan ökar inte heller på något sätt produktionen men väl konsumtionen, och framför allt importerad konsumtion. Jag skulle också vilja fråga Stig Josefson om han tycker att det är riktigt att den nuvarande köpkraftsindragningen inte sker hos de arbetsföra åldrarna utan hos i första hand pensionärer och naturligtvis vissa andra svaga grupper, som inte inräknas i index på något sätt. Det gäller arbetslösa och andra, som får vara med och betala den köpkraftsindragning som det här blir fråga om för att kompensera den köpkraftspåspädning som man ger när man sänker momsen. Tycker inte Stig Josefson att detta är litet ansvarslöst och orättvist?

Herr talman! Stig Josefson frågade mig, om det marginalskatteförslag för 1982 som moderaterna har krävt i sin reservation var orsaken till att vi lämnade regeringen i våras. Stig Josefson vet mycket väl att det var många orsaker till detta. Först och främst var det att man fördröjde hela denna mycket nödvändiga reform med ett år, vilket vi och många med oss ansåg vara skadligt. Vi behövde nämligen så snabbt som möjligt få arbetsvänligare skatter för att öka benägenheten hos människorna i det här landet att göra en extra arbetsinsats. Men det var också flera andra skäl till att vi gick ifrån regeringssamarbetet. Det står t.ex. tydligt angivet i regeringsförklaringen 1979 att indexregleringen skulle bibehållas. Den har det nu tummats på, så att den bara gäller om inflationen begränsas till 5,5 26. Man tror att inflationen kan begränsas bara genom att indexregleringsskyddet sätts till 5,5 96. Det är naturligtvis ett önsketänkande. Alla strävar självfallet efter att minska inflationen, men i det här avseendet gick man alltså ifrån en tidigare uppgörelse. Samma sak gäller villaavdragen, som är den överväldigande delen av underskottsavdragen. Att de skulle vara kvar står också inskrivet i regeringsförklaringen. Att villaägarna fortfarande är oroliga är väl inte så konstigt. Många tycker det är orättvist att den som har det sämre ställt av två villaägare drabbas hårdare. Ta exempelvis två villaägare som har lika stora inkomster. Den ene har en förmögenhet vid sidan av villan. Han kan realisera den förmögenheten för att betala av på sina lån, och därför blir han inte beroende av att få fullt utslag på sina underskottsavdrag. Den andre kan däremot inte göra på samma sätt. Här kommer den som har det sämre ställt av dessa två villaägare i kläm, och det kan inte vara särskilt rättvist. Sedan har vi frågan om finansieringen, där de avtalsslutande partierna har bundit sig för endera arbetsgivaravgift eller proms. Jag skulle gärna vilja veta vilken av dessa finansieringsformer Stig Josefson föredrar. Föredrar han arbetsgivaravgiften eller promsen? Om han föredrar promsen, vill jag peka på att denna är till mycket stor skada för modernäringen, som Stig Josefson själv har ömmat för i många sammanhang. Jordbruket är nämligen mycket kapitalkrävande, och därför slår promsen hårdare än vad arbetsgivaravgiften gör. Stig Josefson vill vidare sätta åt nolltaxerarna. Jag skall ta ett exempel på en nolltaxerare inom vårt eget yrkesområde. Säg att en jordbrukare ett år gör eninvestering på 200 000 kr. och skriver av — det får han lov till 30 90 på det, dvs. 60 000 kr. Samtidigt har han en inkomst på 60000 kr. Han är en nolltaxerare. Tycker Stig Josefson att det är en förkastlig person?

Herr talman! Jag kan konstatera att Stig Josefson mera tog det här tillfället i akt att kasta kniv mot moderaterna än han gick in på de sakfrågor som behandlats i skatteutskottets betänkande, i vilket vpk-motionen ägnats en avsevärt större del än frågan om folkpensionärerna. Den ilska mot moderaterna som jag tycker mig kunna utläsa av Stig Josefsons inlägg beror möjligen på att moderaterna har tvingat centern och folkpartiet till reträtt i momsfrågan. Jag konstaterar samtidigt att Stig Josefson kommenterade skattetabellen vad det gäller moderaternas förslag men inte med ett enda ord berörde den i förhållande till vpk:s förslag till skatteskala. I grunden tycker antagligen Stig Josefson att vpk:s förslag är avsevärt bättre än regeringsförslaget. Beträffande de generösa reglerna för folkpensionärerna — som Stig Josefson uttryckte det — tycker vi från vpk:s sida faktiskt att folkpensionärerna tillhör den grupp i samhället som har blivit tillräckligt styvmoderligt behandlad av folkpartiet, centern och moderata samlingspartiet. Därför anser vi att det behövs en generösare behandling, både skattemässigt och på annat sätt, av pensionärerna i det här landet. De om några har fått känna det svida i skinnet när den borgerliga regeringspiskan vinit. Möjligen kan man se förslaget till utvidgning av skogskontot, något som Stig Josefson talade sig varm för, som en kompensation till de många jordoch skogsbrukare som inte tillhör de stora kategorierna i detta sammanhang, t.ex. bolagen. Detta skulle alltså vara någon form av kompensation för den uppgörelse som Stig Josefsons parti, folkpartiet och socialdemokraterna har träffat, där man minskat marginalskatterna för dem med höga inkomster, medan de med normala låga inkomster i stort sett inte får någon egentlig skattelindring. Det är också lönarbetarna som kommer att få betala den här uppgörelsen, när promsen eller arbetsgivaravgiften skall avräknas från det s.k. löneutrymmet. Den profil som denna skatteuppgörelse fått har jag inte möjlighet att gå in på nu, men såvitt jag förstår är Stig Josefson en varm anhängare av en sänkning av skatten för höginkomsttagarna, medan det skall vara en mycket liten skattesänkning för lågoch mellaninkomsttagarna.

Herr talman! För att svara på den sista frågan först vill jag säga att jag står bakom det trepartiförslag som lagts fram i fråga om de framtida skatterna. Om Tommy Franzén studerar saken närmare skall han finna att de skattesänkningar som skett under de senaste åren gynnat mellaninkomstskikten, dvs. inkomster på mellan 40 000 och 80 000 kr. Det är ett bevis för den inställning som vi har. Till Erik Wärnberg vill jag säga vad jag betonade förra gången, nämligen att det i fråga om avdragsreglerna finns andra begränsningsregler än när det gäller förmögenheten. Det kan hända att utslaget i vissa enstaka fall blir det som Erik Wärnberg nämnde. Men jag tror ändå att i de flesta fall så ingriper begränsningsreglerna och gör att det hela inte får denna effekt. Jag sade förra gången att det förslag som socialdemokraterna nu för fram i sin reservation i detta avseende också ger icke önskvärda resultat. Vi har därför ansett att förslaget i propositionen är det bästa. När Knut Wachtmeister säger att det nya skatteförslaget hårdast drabbar dem som har det sämst ställt, så vill jag fråga om Knut Wachtmeister svängt så totalt att han här börjar tala för en skärpt marginalskatt. All sänkning av marginalskatten och den progressiva beskattningen innebär ett överflyttande på dem som har det sämre. Nu vet jag inte om man i önskan att kritisera det föreliggande förslaget går till överdrifter som kanske inte varit avsedda. Vad sedan beträffar denna investering på 200 000 kr. får Knut Wachtmeister förklara detta litet närmare. Vi har väl i dag inte en kontantredovisning utan en bokföringsmässig redovisning. Vi har även en avskrivningsplan, och det finns väl möjligheter att handlägga detta på ett sådant sätt att det inte skall behöva uppstå underskottsavdrag. När det gäller den här punkten har det klart sagts ut att för den som inte drabbas av underskottsavdrag gäller precis samma bestämmelser vid beskattningen som tidigare när det är fråga om företag och jordbrukare. I sitt första inlägg sade Knut Wachtmeister att han den ena dagen kände glädje över vad som stod i Svenska Dagbladet och oro dagen efter. Jag skulle vilja rekommendera Knut Wachtmeister att i stället läsa utredningens betänkande och särskilt avsnitten om vad man tänkt utreda ytterligare. Då kommer man fram till att vad Thorbjörn Fälldin sagt också står här. Det har tolkats något olika i tidningarna, men just frågan om förlustavdrag i företagen skall utredas ytterligare. Det finns anledning att inte spekulera, utan att se på vad utredningen föreslagit.

Herr talman! Stig Josefson sade att skattesänkningarna varit störst för inkomster mellan 40 000 och 80 000 kr. Jag vill kalla det en bluff. Om man räknar fram effekterna år för år av de förändringar som skett under det borgerliga regeringsinnehavet 1976-1980 och inkluderar indexeringen av skatteskalorna kan man finna — som jag sade inledningsvis — att det i allra högsta grad har skett en omfördelning. För att ta en normalinkomsttagare i det skikt som Stig Josefson nämnde, 40 000-80 000 kr., kan man påstå att den människan har fått en skattelindring påi runt tal 5 000 kr. medan de höginkomsttagare som ligger över 125 000 kr. fått skattelindringar på mellan 15 000 och 35 000 kr., beroende dels på marginalskattesatserna, dels på inflationsskyddet och dels på marginalskattespärrar. Stig Josefsons påstående stämmer alltså inte med verkligheten. Jag anförde också inledningsvis att den progressiva statsskatten, den utjämnande delen i inkomstbeskattningen, har sjunkit kraftigt när det gäller den offentliga sektorns gemensamma skatteintäkter. Under tiden 1976-1981 har statsskatten, den progressiva skatten, minskat från en andel på 29 9 till en andel på 17,3 96. Det kan väl här ändå inte — i sanningens namn, Stig Josefson — vara fråga om skattesänkningar för de breda grupperna i inkomstskiktet mellan 40 000 och 80 000 kr.? Det här är ett reaktionärt skatteprogram. Det är sänkningar för dem med höga inkomster.

Herr talman! Stig Josefson frågar mig om jag vill skärpa marginalskatterna. Självfallet inte, men jag påtalade — och det har jag rätt att göra — de orättvisor som kan drabba villaägarna, där den som har det sämst ställt kommer i skottgluggen. I själva verket är det de orimligt höga marginalskatterna som är roten till det onda, som har gjort att avdragen blir så mycket värda. Den viktigaste reformen är att minska marginalskatterna. Sedan tog Stig Josefson upp frågan om underskottsavdragen och nyföretagandet. Jag bara konstaterar att statsministern, om tidningarna refererat det hela riktigt, i måndags sade: ”Företagen kommer att få dra av hela förlusten ”under några år” efter starten” och dagen därpå säger: ”Det kommande skatteförslaget kommer inte att göra undantag för dem som startar nya företag”. Tacka katten för att företagarna känner oro då. Eller har statsministern kanske blivit feltolkad? Vi har ju under den senaste tiden fått uppleva att statsråd kan bli det. Jag hoppas att det är uttalandet från i måndags som kommer att gälla. En sak till som Stig Josefson undrade om. Han bad att jag litet mera skulle utveckla exemplet med investeringen på 200 000 kr. som jordbrukaren med 60 000 kr. i inkomst gjorde. Han har i det tänkta fallet köpt maskiner för 200 000 kr. — vilket inte är en orimligt stor investering med de dyra maskinkostnader vi har i dag. Han får skriva av 30 96, dvs. 60 000 kr., och det motsvarar precis hans inkomst. Han blir då en nolltaxerare. Det har inte ett dugg att göra med underskottsavdrag, men denne jordbrukare är också en nolltaxerare, och man bör därför nyansera debatten och inte skära alla s.k. nolltaxerare över en kam och fördöma dem.

Herr talman! När herr Wachtmeister tog upp den här frågan fick jag intrycket att det gällde kritik mot det nya skatteförslaget. Men resultatet är ju exakt detsamma med nuvarande regler. Det kan finnas en och annan som tillhör en annan typ av nolltaxerare än de jag vänder mig emot. Men Knut Wachtmeister vet lika bra som jag att vad vi betecknar som nolltaxerare är dessa med stor inkomst som genom avdrag ändå inte på något sätt kommer att bidra till samhällets kostnader för olika uppgifter. Jag tror att vi skall ha detta klart för oss på den punkten. Jag ställde i mitt första inlägg mycket utförligt frågan hur man skall finansiera skattereformen, och jag ville ha ett besked. Jag fick en motfråga, men jag fick inte något svar av Knut Wachtmeister på hur man skall finansiera reformen. Jag tycker det är beklagligt att man i denna debatt och efter den reservation som har avgivits inte kan svara någonting på hur man vill att reformen skall finansieras. Beträffande frågan till mig, om det skall vara arbetsgivaravgifter eller proms, vill jag säga att detta f. n. är föremål för utredning, och utredningsförslaget ligger ute på remiss. Det är en given sak att vi skall avvakta detta resultat innan vi tar ställning till den saken. Det är ju också fråga om hur promsen kommer att utformas, för vi vet att proms i den formen att den bara träffar vinsten och inkomsten drabbas jordbrukarna och rörelseidkarna av redan i dag. Frågan är alltså hur den kommer att utformas i framtiden. Till herr Franzén vill jag bara säga att vad jag sade här avser de skatteändringar som har skett under de senaste åren, som indexregleringen har hållit kvar i oförändrat realvärde. Då får man det resultat som jag har sagt. Om man inte tar hänsyn till penningvärdesförsämringen när man räknar, kan man komma fram till ett annat resultat.

Herr talman! Det är inte svårt att se den taktiska tanken bakom socialdemokraternas syn på den ekonomiska politiken. Å ena sidan vill man inte medverka till en momssänkning. Därför måste man hävda att den ekonomiska aktiviteten och den privata konsumtionen nästa år blir så hög att en momssänkning är omotiverad. Å andra sidan vill man kritisera regeringen för dagens arbetslöshet, som ju är hög för svenska förhållanden, även om den är väsentligt lägre än arbetslösheten i de flesta andra länder i Västeuropa. Och man vill gärna utmåla riskerna för en ytterligare kraftigt ökad arbetslöshet under vintermånaderna. Därför måste man hävda att produktionsutvecklingen är alltför svag. Med nästan lika stor frenesi som man för ett drygt år sedan motsatte sig en momshöjning går nu socialdemokraterna mot en momssänkning. Vid bägge tillfällena har det varit ett viktigt argument att löneförhandlingarna skulle försvåras. Höjer man momsen försvårar man löneförhandlingarna. Sänker man momsen försvårar man också löneförhandlingarna. Låt mig bara konstatera en sak. Momshöjningen och andra förändringar av den ekonomiska politiken i fjol höst ackompanjerades visserligen av högljudda socialdemokratiska verop om att avtalsrörelsen försvårades. Men det hindrade inte att ett tvåårsavtal snabbt kunde slutas på en relativt låg nivå. Det finns ett komplicerat samspel mellan den ekonomiska politiken och lönepolitiken, som alla måste ta hänsyn till. Men det vore fel att, som socialdemokraterna tycks göra, hävda att ett löneavtal skulle frånhända politikerna den fulla dispositionsrätten över de ekonomisk-politiska medlen. Löneökningar som går utöver det samhällsekonomiska utrymmet måste t.ex. kunna utlösa ekonomisk-politiska motåtgärder. Sker inte detta slås benen undan för de utlandskonkurrerande företagen såsom skedde 1975 och 1976. Den ekonomiska politiken och den allmänna ekonomiska utvecklingen påverkar också lönepolitiken och löneavtalens konstruktion. Pristaken i nu gällande avtal är ett exempel på det. Den viktigaste förutsättningen för 1983 års avtalsrörelse har lagts fast genom skatteöverenskommelsen mellan folkpartiet, centern och socialdemokraterna. Arbetsmarknadsparterna vet nu att praktiskt taget alla heltidsarbetande löntagare genom sänkt direkt skatt får ökade disponibla inkomster under åren 1983-1985. Samtidigt inskränker finansieringen av inkomstskattesänkningarna det tillgängliga löneökningsutrymmet. Parterna är säkert också fullständigt på det klara med att någon ökning av löntagarnas reala disponibla inkomster de närmaste åren kanppast är förenlig med kraven på samhällsekonomisk balans. Genom skatteöverenskommelsen har en god grund lagts för ett flerårigt avtal från 1983, slutet på en nivå som stärker konkurrenskraften, stimulerar industriell tillväxt, dämpar inflationen och således blir en del i en offensiv ekonomisk politik för att få fart på Sverige igen. Låt mig erinra om att jag här i kammaren föregående år, den 18 december, skisserade hur det skulle vara möjligt att i några etapper sänka marginalskatterna till högst 50 96 i alla inkomstskikt utom de allra högsta. Jag påpekade i det sammanhanget att en sådan sänkning är efterlängtad av många. Den skulle få mycket gynnsamma effekter på arbetsvilja, skattemoral och hushållens alltför stora benägenhet för skuldsättning. Men ändå kan den bara genomföras under medverkan av alla arbetsmarknadens parter — det var en sak som jag vid det tillfället underströk. Den förutsättningen gäller alltjämt. En kraftig marginalskattesänkning måste förenas med en betydande förändring av bruttolönestrukturen. Spännvidden mellan höga och låga bruttolöner måste minska. Den är ju delvis uttryck för en anpassning till den progressivitet i skattesystemet som nu mildras. Anpassningen av lönestrukturen underlättas av att basenheten bestäms på förhand för vart och ett av de tre år under vilka reformen skall genomföras. Lönepolitiken påverkas dessutom på ett mer bestående sätt av de sänkta marginalskatterna. Även ganska måttliga löneökningar kommer att ge en hel del över i plånboken för den enskilde. Bruttolönekraven kan dämpas, jämfört med om reformen inte genomförts, konkurrenskraft och penningvärde kan värnas på ett bättre sätt än i dag. Sänkta marginalskatter är en nödvändighet för samhällsekonomin.

Det är angeläget att en skattereform med den här inriktningen genomförs i bred parlamentarisk enighet. Höstens åtgärder inom den ekonomiska politiken har, tillsammans med skatteöverenskommelsen, ökat möjligheterna att få fart på ekonomin igen. Regeringens ekonomiska politik kan sägas ha fyra beståndsdelar, som alla hänger samman och understöder varandra: För det första har den svenska kronan devalverats för att förbättra konkurrenskraften och få fart på den utlandskonkurrerande sektorn, i första hand industrin. För det andra vidtas åtgärder för att dämpa inflationen och inflationsförväntningarna. För det tredje sparar vi för att hålla tillbaka tillväxten i de offentliga budgetarna. Vi måste helt enkelt bryta den automatik som leder till att de offentliga utgifterna svarar mot en ständigt växande del av bruttonationalprodukten. Syftet med de offentliga utgifterna är att på olika sätt ge stöd och service åt allmänheten, men utgifterna kan trots sina goda syften inte tillåtas svämma över alla bräddar, så att de drar med sig ett skattetryck och en räntenivå som gör oss till de offentliga budgetarnas fångar i stället för till deras herrar. För det fjärde vidtas åtgärder för att förbättra den svenska ekonomins produktionsförmåga och produktivitet. Hit hör sådant som särskilda investeringsavdrag och raden av insatser för att få arbets-, kapitaloch råvarumarknaderna att fungera bättre. Den ekonomiska offensiven är ett sammanhängande program, där de olika delarna stöder och kompletterar varandra. Det är därför naturligt att regeringen sett det som nödvändigt att programmets huvuddrag får riksdagens stöd. Devalveringen blev framgångsrik och vann tilltro både hemma och utomlands. Kronan står stark. De första veckorna efter devalveringen fick vi ett starkt valutainflöde till landet. Räntan kunde sänkas, och devalveringens genomslag på de inhemska priserna har blivit mindre än vi hade anledning att räkna med. Allt det här gör att en momssänkning inte behöver vara lika stor som den regeringen ursprungligen föreslog. När regeringspartiernas företrädare i utskotten kommit överens med moderaterna om att momsen skall sänkas till 21,5 oi stället för till 20 96, är det således inte ett avsteg från de ursprungliga intentionerna i regeringens ekonomisk-politiska strategi utan en följd av att de åtgärder som redan vidtagits har fått en gynnsammare effekt för svensk ekonomi än vi för ett par månader vågade hoppas på. Men en momssänkning är ändå nödvändig. Utan momssänkning kommer pristaket i avtalen att brytas igenom. Det kommer i sin tur att leda till extra lönepåslag, som sedan i nästa varv ger upphov till nya prisstegringar, osv. Därmed skulle vi få en automatisk urholkning av en del av den konkurrensförbättring som devalveringen gett. Via budgetautomatiken skulle vi dessutom få en ytterligare uppgång i de offentliga utgifterna. För att återvinna balansen i den svenska ekonomin är det också viktigt med en momssänkning. Vi måste enkelt uttryckt exportera mera och konsumera mindre. Sänkta reallöner är en nödvändig del av anpassningsprogrammet. 1981 års avtal ger också en reallöneminskning med 4 96 i år och ca 2 96 nästa år. Löntagarna har således redan accepterat en icke obetydlig nedgång i sin privata standard under avtalsperioden. I det läge som vi befinner oss i är det därför naturligt att bördan av devalveringen till en del bärs också av andra än enbart löntagarna. Det är detta som åstadkoms genom kombinationen av sänkt mervärdeskatt och tidigarelagda besparingar. Det tredje skälet till att sänka mervärdeskatten är alltså att undvika en alltför hård åtstramning av den svenska ekonomin. Det är utomordentligt viktigt att inse att besparingar behövs för att lösa strukturella obalanser i den svenska ekonomin. Samtidigt får sparåtgärderna givetvis inte kombineras med en ekonomisk politik i övrigt som leder till en alltför hård åtstramning. Regeringen har alltså ett sammanhängande program för att få fart på Sverige, vilket också framhållits tidigare. Man kan då, herr talman, fråga vad oppositionen föreslår. Det mest slående när man studerar socialdemokraternas förslag är hur motsägelsefulla de är. Det gäller både socialdemokraternas krisprogram, socialdemokraternas agerande efter krisprogrammets publicering och socialdemokraternas agerande i momsfrågan. Låt mig först se på det s.k. krisprogrammet, som Kjell-Olof Feldt uppehöll sig rätt mycket vid i dagens anförande. Det är fullt av motsägelser: Frihandeln skall försvaras — men först skall vi vidta en rad smygprotektionistiska åtgärder. Företagens kostnadsläge och konkurrenskraft måste förbättras — men först skall vi lägga nya bördor på näringslivet. Underskottet iutrikeshandeln måste minska — men först skall vi låta det öka. Löntagarnas reallön måste bevaras — men först skall den offentliga sektorn expandera så mycket att reallönerna måste sänkas. Socialister har alltsedan Marx haft svårigheter att få de långa och korta perspektiven att gå ihop — men krisprogrammet torde ändå vara svårslaget i detta hänseende. Även inställningen till avtalens prisklausul är motsägelsefull. Syftet med denna klausul måste rimligen vara att statsmakterna skall göra sitt yttersta för att hålla nere inflationen. I somras kritiserades också regeringen våldsamt i artiklar och talarstolar för att den ej, som det hette, gjorde något för att klara avtalen. Man dundrade också mot att reallönerna sänks under 1981 och 1982. Men när sedan regeringen ingriper för att klara prisklausulen och förhindra ytterligare sänkningar i reallönerna kallas detta att ”hoppa jämfota över klausulen”! Men det är väl mest socialdemokraterna som hoppar jämfota — av ilska över att regeringens ekonomiska offensiv omintetgör den egna propagandan om handlingsförlamning. Även när det gäller momsen är socialdemokraterna motsägelsefulla. De gick emot förra årets momshöjning för att den skulle leda till ökad inflation och hota sysselsättningen. Nu går man emot en sänkning med exakt samma motiv! Möjligen avspeglar dessa motsägelser svårigheten att hålla ihop åsikterna inom den egna rörelsen. De motsägelsefulla delarna i den socialdemokratiska kritiken kan då närmast ses som ett försök att tillfredsställa alla, även om det sker på bekostnad av logik och sunt förnuft. Det är ett stort gap mellan dem som vill satsa mera på industrin och som inser att den offentliga sektorn måste hållas tillbaka och dem som tror att man kan överbrygga svagheter i den utlandskonkurrerande sektorn genom att satsa ännu mer på den inhemska sektorn, i första hand dess offentliga del. Men man kan inte välja hur som helst bland olika alternativ om man skall behålla sin trovärdighet. Den förordade politiken måste vara logisk och konsistent. Också moderaterna är beredda att offra logik och konsistens för nöjet att få gå emot regeringen. Det tycks vara en frestelse man inte kan motstå. När vi för ca ett år sedan i den dåvarande konjunkturen måste höja mervärdeskatten för att bevara den samhällsekonomiska balansen argumenterade Gösta Bohman, som jag ser här i kammaren, kraftigt för att höjningen borde vara temporär. I tidningsintervjuer lät han meddela att han ansåg att momsen återigen borde sänkas i april 1982. Då var han alltså beredd att prioritera en sänkning av mervärdeskatten framför sänkningen av inkomstskatten. Nu har moderaterna länge drivit rakt motsatt linje, även om de i utskottet till sist var beredda att acceptera en rimligt avvägd momssänkning. Låt mig så avslutningsvis citera något ur en lång osignerad artikel i tidningen Affärsvärlden den 28 oktober i år. Så här inleds artikeln: ”Snart våras det för svensk ekonomi. Devalveringen, uppbromsningen av de offentliga utgifterna och ett måttfullt löneavtal har lagt grunden till en gynnsam utveckling. Det är nästan ofelbart att vi får en ekonomisk expansion i Sverige fram till 1983 ———. Det råder just nu ett bottenläge. Dysterheten är utbredd. Men det är egentligen inte förvånande att pessimismen är som djupast strax före en uppgång. Det hör till mönstret. Allt talar för att en tillväxt inleds under loppet av 1982, som i ovanligt hög grad blir koncentrerad till industrin. Vinsterna kommer att öka kraftigt. Inflationen halveras. Detta ger i sin tur utrymme för räntesänkningarna, även om den internationella räntenivån skulle förbli oförändrad. Industrins investeringar bör ta ordentlig fart mot slutet av 1982.” Dessa ord ur landets kanske mest ansedda affärstidskrift kan vara väl värda att minnas i olyckskorparnas och svartmålarnas tid. Den svenska ekonomin dras med besvärliga strukturella problem. Det kommer att ta tid att lösa dem. Men med regeringens ekonomiska offensiv och den utveckling som kan förutses för 1982 har vi lagt en god grund för en vändning till det bättre. Knut Wachtmeister frågade tidigare i debatten hur vi ser på inflationsskyddet efter 1985. I och för sig har jag inte så mycket att tillägga till det svar som Stig Josefson redan har givit, men eftersom Knut Wachtmeister tog upp frågan vill jag ändå tillägga några ting. Vi har alltså träffat en överenskommelse med socialdemokraterna om att räkna ned basenheten med 100 kr. i förhållande till uppräkningen i år. I år går vi från 6 400 till 6 900 kr., alltså en uppräkning med 500 kr. Vår uppgörelse med socialdemokraterna innebär en uppräkning med 400 kr. för de tre följande åren. Det är alltså en reducering av den inflationsskyddsteknik som vi hittills har använt och som vi har en lagstiftning om. Det intressanta, när moderaterna nu angriper detta så hårt, är att när de förra året satt med i trepartiregeringen var de med om att göra en sådan reducering. Även den gången var det en reduktion med en hundralapp. Därför är det något överraskande att de nu så starkt kritiserar den här reduceringen. Knut Wachtmeister oroar sig för vad som skall hända efter 1985. Lagstiftningen finns kvar, som Stig Josefson påpekade. Om ingenting händer gäller den lagen. Därför får vi en fortsatt debatt i denna fråga. Vår vilja att i en normal ekonomi slå vakt om inflationsskyddet torde vara dokumenterad av en mängd anföranden från folkpartister i Sveriges riksdag. Vår trovärdighet på den punkten kan ingen ifrågasätta. För oss har det emellertid varit viktigt att få ett brett parlamentariskt stöd för en rejäl marginalskattesänkning. Det hade inte varit trovärdigt med en marginalskattesänkning genomtrumfad i Sveriges riksdag med en rösts övervikt — om det över huvud taget hade varit möjligt. Nu har vi säkrat en marginalskatt på 50 20 för det dominerande antalet heltidsarbetande i Sverige, och det är en mycket viktig reform för att få fart på Sverige. Knut Wachtmeister tog också upp en del frågor om hur vi ser på finansieringen, tidsaspekten m.m. Låt mig här åberopa den budpromemoria som de tre borgerliga partierna var överens om att leverera till socialdemokraterna för att den skulle ligga till grund för förhandlingarna om marginalskattesänkningen. Knut Wachtmeister m.fl. torde behöva läsa igenom den för att i fortsättningen kunna stå på en sakligare grund. I likhet med centerpartiet och folkpartiet ville också moderaterna finansiera marginalskattesänkningen i dess helhet. Det var inte fråga om, som Lars Tobisson sade, att den skulle finansieras med besparingar eller att vi, som Lars Tobisson också sade, skulle underlåta att finansiera den. Att Lars Tobisson själv sade detta är riktigt, men Gösta Bohman sade motsatsen — den skulle finansieras i sin helhet. I promemorian står det att finansieringsbehovet för de följande åren förutsätts komma att täckas genom höjd arbetsgivaravgift eller någon vidare produktionsfaktorsbeskattning. Det var vad de tre partierna var överens om, och det är precis vad centern och folkpartiet fortfarande står fast vid. Knut Wachtmeister tog också upp avdragsbegränsningen och sade att den var moderata samlingspartiet bara intresserat av att utreda. Det är ganska fantastiskt att få höra det påståendet, när man vet om att sedan en bra tid tillbaka har det suttit en offentlig utredning under Leif Ekbergs ledning och just övervägt hur man skall komma till rätta med underskottsavdragen. Och Gösta Bohman har skrivit brev till de övriga två partierna i den dåvarande trepartiregeringen, där han just understrukit vikten av att angripa den växande avdragsvolymen. Det har varit en klar inriktning från moderata samlingspartiet att komma till rätta med det här problemet.

Moderata samlingspartiet var alltså långt inne på tanken att lägga fram en proposition i linje med vad de tre partierna nu har kommit överens om. Men när man lämnat regeringen tycks man vara beredd att nästan i panik springa ifrån varje punkt i överenskommelsen.

Herr talman! Först måste jag ta upp uttrycket marxistiska socialister, som Rolf Wirtén använde sig av. Är man marxist, Rolf Wirtén, då är man också socialist, så det behöver inte betonas dubbelt. Om sedan Rolf Wirtén har uppfattningen att marxister har svårt att klara bedömningen på lång och kort sikt, må det stå för Rolf Wirtén. Jag rekommenderar honom emellertid att ta del av den marxistiska analysen av det nuvarande samhällssystemet. Jag vill något gå in på förutsättningarna för den s.k. sparpropositionen. Thorbjörn Fälldin sade, när momsförslaget lades fram, att förslaget skulle antas i sin helhet. Sedan backade han till att det skulle gälla i sina huvuddrag. Resultatet uppvisar i jämförelse med ursprungsförslaget ganska stora skillnader. Momssänkningen reduceras kraftigt. Vinstkontoavsättningen har sopats bort. Ytterligare besparingar har spätts på, vilket innebär mer social nedrustning och större arbetslöshet. Rolf Wirtén sade att momssänkningen behövdes för att minska åtstramningen. Ja, det är ett ganska tydligt uttryck för den cyniska inriktning på politiken som mittenpartierna har och för att moderaternas åsikter får genomslag i regeringspolitiken. När det gäller att minska åtstramningen menar man att man lika väl kan lätta på beskattningen av lyxkonsumtionen som lätta på beskattningen av mera nödvändiga varor — jag tänker närmast på baslivsmedlen. I samma andetag går man till attack mot livsmedelssubventionerna och föreslår att ytterligare 500 milj.kr. skall tas från desamma. Baslivsmedlen har under de år då herr Wirtén har suttit i regeringen ökat i kostnader så kraftigt att det borde mana även en liberal till eftertanke. Det är ganska angeläget, tycker jag, att just i det här läget påtala att man med den generella momssänkningen gör en mindre åtstramning av lyxkonsumtionen men samtidigt höjer priserna på baslivsmedlen, dvs. det som är nödvändigt för de flesta människor i det här landet.

Herr talman! Det var en karsk och självbelåten budgetminister som stod häri dag. Han förklarade att den enda som visat någon logik och konsekvens i den ekonomiska politiken var regeringen. Jag tycker att budgetministern visar ungefär samma förmåga till självbedrägeri som mamman som hade tittat på vaktparaden och efteråt sade: ”Det var bara våran Kalle som gick i takt.” Värre är kanske att vi nu börjar skåda hur det skall se ut framöver: Nu är slaget om ekonomin mer eller mindre vunnet. Det är fråga om gynnsamma effekter av åtgärder som ännu inte har beslutats. Mitt uppe i industrins kris får vi alltså höra regeringens budgetminister tala om stora framgångar. Det rådde total tystnad om arbetslösheten i Rolf Wirténs anförande. Han kommenterade inte att investeringarna inom industrin kommer att fortsätta att falla. Han sade ingenting om konkurserna, om fifflet, om skattefusket. I Rolf Wirténs Sverige är ingenting ruttet. Där luktar det bara gott kring den folkpartistiska politiken. För att ta tre konkreta ting: För det första lovades det i propositionen att devalveringen skulle skapa 40 000 nya jobb. Konjunkturinstitutets bedömning är nu att sysselsättningen i Sverige inte kommer att öka alls under 1982. Möjligen kan industrin öka sin sysselsättning med 1 2 efter att först ha förlorat 50 000 jobb. Det är en ökning med 10 000. Står Rolf Wirtén fast vid sitt löfte? För det andra håller Rolf Wirtén, om jag hörde rätt, fast vid att inflationen skall halveras nästa år. Jag vill varna honom; det sitter en föregångare i ämbetet här i kammaren som har fått lida mycken smälek för sådana där halveringslöften. Konjunkturinstitutet räknar med en inflation på 9 70 nästa år efter det att den har varit 12 26. Det blir en märklig matematik om det är en halvering. Står Rolf Wirtén kvar vid det löftet? För det tredje säger Rolf Wirtén att vi socialdemokrater har svårt att få det långa och det korta perspektivet att gå ihop. Nu vill jag inte ha perspektivet längre än till avtalsrörelsen 1983. Jag tror att Rolf Wirtén begriper lika väl som jag att den är ett högst kritiskt moment för hela den svenska ekonomins utveckling. Ni hade ett förslag i propositionen om en vinstavsättning, som möjligen skulle kunna förbättra förutsättningarna för avtalsrörelsen. Det har moderaterna stoppat undan. Tänker ni komma med någonting annat som kan underlätta avtalsrörelsen 1983? Det hänger också vår skatteuppgörelse på. Kom ihåg det, Rolf Wirtén!

Herr talman! Indexregleringen av skatteskalorna har kommit till för att inflationen inte automatiskt skall skärpa skattetrycket; skall det ske några ändringar på den punkten, så skall riksdagen besluta om dem. Nu har man ruckat på hela den principen genom att föreslå att bara 5,5 90 inflation skall justeras när det gäller ändringar av skatteskalorna. Med andra ord: ju högre inflation, desto kraftigare genomslag. Det eliminerar också en stor del av effekterna av föreliggande skatteförslag. Detta kan rimligen inte jämföras med att indexregleringen tidigare har justerats med hänsyn till oljepriserna, vilket Rolf Wirtén gjorde gällande. Rolf Wirtén säger vidare att folkpartiets och regeringens trovärdighet i den här frågan är stor. Det gör att jag måste citera vad hans två statssekreterare har sagt. På Brännpunktssidan i Svenska Dagbladet häromdagen sade Bengt Westerberg att det inte var rimligt att bjuda skattebetalarna på en inflationsskyddad skatteskala. I artikeln diskuterade han inflationsskyddet efter år 1985. Folkpartiets statssekreterare i samordningskansliet, Bert Levin, säger så här om inflationsskyddet efter 1985: ”Därefter kommer folkpartiet att hålla fast vid den gamla lagen att fullt inflationsskydd skall gälla.” Det sägs att folkpartister är kluvna, och det tycker jag stämmer rätt bra i detta fall. Jag har inte fått klart för mig om Rolf Wirtén i sitt anförande stödde Bengt Westerbergs eller Bert Levins uttalande. Frågan om finansieringen av reformen kommer Lars Tobisson att beröra i sin replik. I sitt anförande berörde Rolf Wirtén också vad jag hade sagt om underskottsavdragen. I en tidigare debatt blev jag avkrävd förslag om hur jag ville utforma underskottsavdragen. Jag sade då att vi från moderat håll var angelägna om att icke önskvärda underskottsavdrag skulle stoppas, men att den frågan var föremål för utredning. En snabbutredning därom har vi också givit vårt stöd. Det fanns därför ingen anledning för mig att värdera det ena eller andra innan utredningen var klar.

Herr talman! Rolf Wirtén påstod i sitt anförande att jag tidigare i debatten skulle ha sagt att vi moderater skulle satsa på totalfinansiering av marginalskattesänkningen i andra former än via höjningar av andra skatter. Det är riktigt att jag har sagt det efter framläggandet av det ekonomiska handlingsprogrammet den 3 februari. I det programmet sägs ingenting om hur totalfinansieringen skall ske — på annat sätt än att man talar om tvångssparande. I förhandlingsbudet till socialdemokraterna den 26 mars kom man mer i detalj in på finansieringen. Men inte heller då nämnde man vad som sedan kom att bli uppgörelsen med socialdemokraterna, nämligen att omläggningen i sin helhet skulle finansieras med arbetsgivaravgifter eller proms. Det första året tänkte man sig ett slopande av den särskilda skattereduktionen, och man var också inne på tanken att införa andra komsumtionsskatter. Jag har tagit upp den här frågan för att påtala att regeringen inte tycks se likadant på finansieringen av en momssänkning som man ser på finansieringen när det gäller marginalskatten. Sänkningen av momsen skall enligt regeringens förslag betalas med tidigarelagda besparingar, dvs. just det som i debatten i våras var omöjligt när det gällde att betala en marginalskattesänkning. Och inte nog med det. En stor del av momssänkningen var ju tänkt att lämnas ofinansierad. Det påvisade vi efter en del diskussioner i finansutskottet. Det gäller särskilt efter den 1 juli 1982, vilket också statssekreterarna från ekonomioch budgetdepartementet medgav inför utskottet, då alltså de tidigarelagda besparingarna bortfaller som finansieringskälla, eftersom de skall räknas in i det sparmål på 12 miljarder som i alla fall skall genomföras. Jag vill klargöra att när vi nu för fram ett förslag om marginalskattesänkning för 1982, där vi står kvar vid vad som var trepartiregeringens politik, har vi varit mycket angelägna om att den skall finansieras på ett sätt som direkt märks i budgeten, alltså via extra besparingar. När vi i finansutskottet träffade uppgörelsen, som medförde en viss momssänkning, var vi tvungna att reducera marginalskattesänkningen från vad som angivits i vår motion för att den skulle bli budgetpolitiskt neutral. Detta tycker jag att Rolf Wirtén bör ta fasta på.

Herr talman! Tommy Franzén tog upp definitionen av de socialistiska partierna och var litet irriterad över att jag inte hade gett en god beskrivning av socialistiska grupperingar. Det är emellertid inte alltid så alldeles lätt. Jag erinrar mig ett uttalande av den dåvarande kommunistledaren Hermansson, som hade vissa bekymmer när han skulle beskriva de olika kommunistgrupperna bortom vpk och sade att till vänster om vpk var avgrunden. Därmed kan vi förstå att spännvidden även på kommunistsidan är mycket stor. Därför är det kanske inte heller så oerhört intressant att bedriva någon exegetik på den fronten. Viktigare är kanske att gå tillbaka till den inhemska ekonomin och ta upp de debattpunkter som har förts fram här av mina meddebattörer. Tommy Franzén slog fast att vi när septemberpaketet presenterades ville behålla huvuddragen för att kunna fortsätta att regera och administrera den ekonomiska politiken. Den ståndpunkten står ju fast. Vi har inte ändrat något av huvuddragen i den ekonomiska offensiv som vi presenterade i september, utan vi har alltfort en klar riktpunkt i att inte bryta igenom löneklausulerna, för att kunna upprätthålla den inhemska efterfrågan på ett rimligt sätt. Får jag påminna om att vi i dag ligger nära noll i den privata konsumtionen — det är f.ö. KI:s bedömning; vi har bedömt att den konsumtionen ligger något högre, men det är inte tal om att vi har någon kraftig inhemsk efterfrågan. Att i det skedet fortsätta att strama åt ekonomin genom besparingar för att kunna finansiera en momssänkning anser vi inte vara möjligt. För detta skulle behövas en samverkande helhet av åtgärder, som jag sade i mitt huvudanförande. Att vi har kunnat höja momsen till 21,5 96 från 20 90 har sin förklaring i den internationella miljön och andra faktorer i ekonomin, som gjort det möjligt att sänka räntan. Dessa åtgärder har ungefär motsvarat de krav vi ställt för att kunna upprätthålla den inhemska efterfrågan. Huvuddragen i regeringens ekonomiska politik kvarstår. Tommy Franzén frågar också efter vinstkontoförslaget. Som minoritetsregering har vi tvingats notera att det fanns en mycket klar majoritet emot det förslaget. Varken moderata samlingspartiet eller det socialdemokratiska partiet ville vara med på en sådan frysning. Trots att sådan frysning tidigare tillämpats här i landet, sade man den här gången nej, och då måste vi naturligtvis i finansutskottet försöka förhandla oss fram till en consensus som har parlamentets stöd. Detta är förklaringen till att förslaget nu inte ligger kvar. I övrigt menar jag att eftergifterna är minimala. Vi har i stort sett kvar samma ståndpunkter som presenterades i september. Får jag till Kjell-Olof Feldt bara replikera att det han tog fasta på i mitt inlägg var slutavsnittet, där jag anförde ett citat ur Affärsvärlden. Det var genom det citatet Kjell-Olof Feldt fann anledning till sitt genmäle om inflationsutvecklingen och andra ting. Jag slutade mitt anförande med att säga att det är skönt att en så ansedd affärstidskrift nu finner en förbättring av den ekonomiska utvecklingen i flera viktiga avseenden, men att vi ändå bör vara oerhört försiktiga med att säga att de ekonomiska problemen i dag är borta. Det var min slutkommentar att det finns all anledning att än en gång stryka under att det tar lång tid att arbeta sig i balans både när det gäller våra affärer med omvärlden och — kanske än mer —- inom den interna ekonomin. Jag har inte ett ögonblick uppträtt karskt och självmedvetet på den punkten. Jag har bara pekat på att i dag finns det mycket ansedda ekonomiska bedömare som ser ljuspunkter. I den svartmålning som oppositionen ofta bedriver om den ekonomiska politik vi för i Sverige finns det skäl att också ta fasta på sådana inslag i den ekonomiska debatten. Till Knut Wachtmeister vill jag säga att när moderata samlingspartiet i regeringsposition var med om att göra en begränsning av uppräkningen av basenheten hade det helt riktigt sin förklaring i den oljeprischock vi hade upplevt, men de var dock med om att göra en begränsning i det kompletta inflationsskyddet på det sätt riksdagen stiftat lagen. Vi fick därför från de tre partierna gå till riksdagen och lägga fram förslaget att göra en reduktion i inflationsskyddet. Därför finner jag det litet förvånande att moderaterna något år senare för en sådan intensiv process mot regeringen när man av andra skäl vill göra en reduktion av inflationsskyddet. Bengt Westerberg har alldeles rätt i, det vill jag också säga till Knut Wachtmeister, att om reallönesänkningar inträffar, vilket är fallet 1981 och 1982 — kanske blir det nödvändigt att leva med det ytterligare något år under 1980-talet — så är inflationsskyddet så konstruerat att det verkar till fördel för de högre inkomstskikten. Därför är det fullt försvarbart att i ett sådant skede av vår ekonomi acceptera en viss reduktion av inflationsskyddet. Till Lars Tobisson har jag inte särskilt mycket att tillägga. Han medger att moderata samlingspartiet har ställt upp bakom finansieringen av en marginalskattesänkning, och att man i promemorian från den 26 mars också skrev in arbetsgivaravgifter alternativt en promsfinansiering. Det är litet förvånande, tycker jag, att de moderata debattörerna i dag gör en så väldigt stor affär av tidsfaktorn; angelägenheten av att få gå in med marginalskattesänkningen 1982. Även där tycker jag att det finns skäl för moderater att erinra sig hur debatten fördes i skilda fora — i regeringskretsar och andra sammanhang — när vi lade fram förslaget om sänkta marginalskatter för socialdemokraterna. Vi höll med om, och det tycker jag fortfarande, att det är angeläget att få ned marginalskatterna så fort som möjligt. Men vi var medvetna om — och jag tror att även moderata samlingspartiet var det — att det var ett mycket känsligt moment att gå in med en marginalskattesänkning under löpande avtalsperiod. Jag skulle gärna vilja fråga Lars Tobisson om inte han är medveten om de problem som följer med ett sådant förslag. Som 5 gammal förhandlare bör han vara mycket medveten om det, tycker jag. Det gav också utslag i budpromemorian till socialdemokraterna på så sätt att den marginalskattesänkning som vi skulle genomföra på tre år fick en mycket försiktig ingång i 1982 års skala. Bara en femtédel eller ungefär 20 96 lades på det året. Den kraftiga marginalskattesänkningen kom 1983 och 1984 just av det skäl som jag nu har pekat på. När man från socialdemokraternas sida vid de överläggningar som de tre icke-socialistiska partierna inbjöd till sade att man inte ville vara med om att göra något ingrepp i marginalskattehänseende före avtalsperiodens slut, så steg moderaterna av, medan vi sade att det var så viktigt att få denna reella marginalskattesänkning till stånd att vi skulle fullfölja förhandlingarna. Jag tycker att det är litet konstigt att moderata samlingspartiet, som var med om att lägga fram förslaget till förhandlingar med socialdemokraterna, inte har kvar mera av viljan att fullfölja de intentionerna i dagens situation. Det var väl ändå inte så att förslaget till en överenskommelse med socialdemokraterna bara var ett politiskt spel, som ni från moderat sida inte menade allvar med? I så fall tycker jag att det är något som bör gisslas och absolut inte hedras så som när ni försöker göra gällande att ni står fast vid marginalskattesänkningen. På de andra punkterna har ni inte den fastheten. Där har ni vikit er på punkt efter punkt.

Herr talman! Först vill jag konstatera att jag inte frågade hur det förhöll sig med vinstkonton. Jag bara konstaterade att avsättning till vinstkonto är ett av de många förslag som tagits bort från de ursprungliga förslagen. Sedan berörde budgetministern frågan om att inte bryta igenom prisklausulen. Tidigare här i debatten har företrädare för regeringspartierna på något sätt försökt låta påskina att det är lönerna som driver fram inflationen. Så är det ju ingalunda. I varje fall har inte vi marxister den uppfattningen.

Inflationen är på det sättet ett uttryck för summan av motsättningarna inom den moderna kapitalismen. Främst är den ett uttryck för storfinansens och regeringarnas strävan att urgröpa de arbetandes köpkraft, tränga tillbaka deras andel av produktionen och få profitens andel att ytterligare växa. Låt mig sedan gå över till det som budgetministern var inne på i sitt huvudanförande, nämligen resultatet av den underbara natten — skatteöverenskommelsen. Den, säger han, skulle bl.a. motverka svartjobb och stimulera till extra arbete. För den vanlige lönarbetaren, för den genomsnittlige industriarbetaren, kommer det inte att bli någon större skillnad jämfört med nuvarande läge. Nu betalar den vanlige lönarbetaren något över 50 96 i marginalskatt. Enligt den underbara nattens överenskommelse kommer marginalskatten att bli 50 20. Jag kan inte tänka mig att dessa få procent kan vara avgörande när det gäller att få slut på svartjobb eller att stimulera till extra arbete. Alltså kan det inte vara på den nivån som budgetministern är oroad av svartjobb m.m. De problemen måste ligga på en avsevärt högre nivå, hos andra inkomstgrupper. Sedan kan man konstatera att marginalskattesänkning för höginkomsttagare har genomförts liksom en ändring av vissa regler för avdrag men att det viktigaste kvarstår, nämligen finansieringsfrågan. På den punkten har det uttalats att marginalskattesänkningen skall avräknas i den kommande lönerörelsen, vilket innebär att det blir lönarbetarna som får betala kalaset.

Herr talman! Det var väl ändå i enklaste laget, Rolf Wirtén, att försöka krypa bakom Affärsvärlden när det gäller den panegyriska beskrivningen av Sveriges ekonomiska framtid. Om det bara var ett citat, varför då ta upp kammarens tid med att läsa långa stycken ur en tidning, när man själv inte tror på vad som sägs? Men mina frågor gällde inte vad Affärsvärlden skriver utan vad som stod i Rolf Wirténs egen proposition. Först stod det, att tack vare devalveringen och andra åtgärder skulle det skapas 40 000 nya jobb. Konjunkturinstitutet har rakt motsatt uppfattning. Vad gäller? Det stod i propositionen att inflationen nästa år kommer att begränsas till 6 å 7 20. Konjunkturinstitutet säger nu 9 90. Vad gäller? I propositionen ansåg man det helt nödvändigt att göra något ingrepp mot vinsterna under 1982 för att skapa gynnsamma förutsättningar för avtalsrörelsen 1983. Existerar det behovet inte längre? Av vilka skäl har det behovet försvunnit? Kommer vinstutvecklingen att bli annorlunda nu, efter uppgörelsen med Lars Tobisson? Jag kan förstå att budgetministern är helt besatt av kampen med moderaterna om höginkomsttagarnas marginalskatter och avdrag, men det vore på sin plats att regeringen — när nu för första gången efter fyra timmars debatt någon från regeringen dyker upp — ägnade något intresse åt sysselsättningen, inflationen och möjligheterna att stabilisera ekonomin på sikt. Det var det mina frågor gällde. Det andra som budgetministern möjligen kan kasta något ljus över är: Vad innebär uppgörelsen med moderaterna om att utgifterna skall skäras ned med 12 miljarder nästa budgetår? Vi gjorde flera försök under förmiddagen att få reda på från företrädare för regeringspartierna vad uppgörelsen innebär. De hade ingenting att säga. Det gick inte att få besked. Arbetet pågår, sägs det. Och arbetet pågår också i Rolf Wirténs eget departement. Jag tycker att det hör till anständigheten att riksdagen åtminstone får en aning om inriktningen av dessa nedskärningar. Skall de följa moderaternas uppläggning, där tyngdpunkten ligger på de sociala utgifterna? De vill ta 5 miljarder, nästan hälften av de 12, på socialdepartementets område, 2,5 miljarder från bostadsdepartementet, 800 miljoner från biståndet och 400 miljoner från livsmedelssubventionerna. Har ni inte så pass mycket mål i mun på regeringsbänkarna att ni kan tala om för oss om det är den inriktningen eller någon annan inriktning som besparingarna skall ha, när ni nu har bundit er och kräver av riksdagen att den i dag skall fatta beslut om att genomföra denna våldsamma nedskärning av statsutgifterna? Ni har, såvitt jag förstår, bara några veckor på er att åstadkomma ett program för dessa nedskärningar.
Herr talman! Rolf Wirtén undrade varför det var så angeläget för oss moderater att få en marginalskattesäkning beslutad nu med sikte på nästa år. Han menade att vi borde begripa att det hela är mycket känsligt under pågående avtalsperiod. Låt mig påminna om att det centrala löneavtalet mellan LO och Arbetsgivareföreningen slöts den 2 februari. Dagen efter — den 3 februari — kom det ekonomiska handlingsprogrammet med sitt besked att marginalskatterna skulle sänkas till 50 20 för den helt dominerande gruppen löntagare, detta med början 1982. Det beskedet bekräftades sedan i en proposition till riksdagen i våras, där detta i detalj upprepades och där budgetministern utlovade — han gick så långt som till att utlova — förslag till riksdagen om marginalskattesänkning 1982. Detta skedde i april månad. Ännui början av april bekämpade talesmän för budgetdepartementet tanken på en koppling till andra skattefrågor som skulle kunna försena reformen därför att det, som man sade, var så angeläget med en marginalskattesänkning redan 1982. Den sänkning som vi hade tänkt oss för det första året var liten. Den uppgick inte till fullt en tredjedel av hela programmet, säger Rolf Wirtén. Detta är riktigt. Men vi begär inte mer än att få genomföra den del av programmet som trepartiregeringen hade tänkt sätta in för 1982. Rolf Wirtén säger: När socialdemokraterna sade nej till denna sänkning, steg moderaterna av. Det är väl ändå att vända upp och ned på verkligheten. Det är ju vi som står kvar, medan Rolf Wirtén och andra ändrade uppfattning jämfört med månaderna tidigare. Det är vi som vill fullfölja intentionerna bakom regeringens ekonomiska handlingsprogram från februari. Har Rolf Wirtén funderat över varför socialdemokraterna ville stoppa en marginalskattesänkning 1982? Var det kanske inte av omtanke om löneavtalet, utan för att man ville skjuta sänkningen till andra sidan valet? Och omvänt: Har Rolf Wirtén tänkt på vilken fördel det skulle ha varit, om vi hade fullföljt trepartiregeringens intentioner och hade kunnat gå till val med första delen av en marginalskattereform bakom oss?

Herr talman! Om inflationen i fortsättningen kommer att sluta på 10 96 per år, vilket tråkigt nog inte är helt uteslutet, blir resultatet av den önskvärda och ganska omfattande marginalskattereformen i stort sett eliminerat efter tio år. Om man nu protesterar mot den föreslagna minskningen av inflationsskyddet, är detta enligt statssekreterare Bengt Westerberg ”klassisk överbudspolitik”. Det är beklagligt att Rolf Wirtén ställer sig bakom detta.